Herr talman! I motion 1979/80:1105 har jag tagit upp en fråga av väsentlig principiell och praktisk betydelse för förvaltning av hyresfastigheter. Inom detta verksamhetsområde förefinns mellan olika ägarkategorier icke acceptabla olikheter i de bestämmelser som påverkar fastighetsförvaltningens ekonomiska utfall. Som exempel härpå tas i motionen upp de olika regler som finns för avsättning av obeskattade medel till reparationer. Nu gällande bestämmelser redovisas i skatteutskottets betänkande nr 1979/80:25. Härav framgår att rätten till inkomstutjämning för en ägare av hyresfastighet i förvärvskällan annan fastighet ej föreligger i form av avsättning av obeskattade reparationsmedel. Endast den utvägen står öppen att under tre år fördela avdrag för reparationskostnader. Detta innebär att möjligheten till självfinansiering av större reparationer är närmast obefintlig. Endast en mindre del av ett överskott ena året står till förfogande nästa år då skatten tagit sin del. Finansieringen av en kostsam reparation får lösas lånevägen. Rådande system ger ökade räntekostnader i fastighetsförvaltningen. Detta bidrar till ett ökat krav såväl på lånemarknaden som på höjda hyror, återverkningar som ej är önskvärda vare sig för hyresgäster eller fastighets Nr 96 ägare. Ur de senares synpunkt ger systemet därtill ej likvärdig behandling Torsdagen den jämfört med de allmännyttiga bostadsföretagen med dessas möjligheter till 28 februari 1980 fondering av obeskattade medel. Nackdelen härmed är mer än uppenbar, sedan bruksvärdeshyran, bestämd på underlag som tillhandahålls av Avsättning av allmännyttan, lagts till grund för hyressättningen. medel till repara Införandet av en kontometod har tidigare övervägts av riksdagen men = tion av hyresfasavvisats av bl.a. statsfinansiella skäl. Åberopandet av de senare synes mig tighet oförklarligt. Med i övrigt oförändrade förhållanden skulle de i min motion föreslagna beskattningsreglerna innebära ökade skatteintäkter på grund av lägre avdrag för räntekostnader. Jag konstaterar med tillfredsställelse att den i min motion aktualiserade frågan är föremål för översyn inom underhållsfondsutredningen med uppgifter enligt direktiv nr 1978:79.

Herr talman! Den här utredningen beräknas vara färdig med sitt arbete inom ett år, och skatteutskottet tycker inte att det finns någon anledning att nu ta ställning till frågan. Vi vill avvakta utredningens resultat, innan vi lämnar något förslag till riksdagen. Frågan är inte så rasande enkel. Man kan naturligtvis säga att man skall bygga upp fonder och att dessa fonder sedan skall användas till kommande underhåll. Men fastigheter byter ibland ägare, och frågan är vem som äger fonden osv. Det finns alltså en del tekniska problem, och vi förutsätter att de skall klaras upp av den utredning som nu arbetar. Utskottet har alltså inte tagit ställning till motionen som sådan utan bara ansett att vi skall avvakta ett förslag från utredningen.

Herr talman! När riksdagen våren 1979 beslutade om ett tillfälligt gallringsbidrag till skogsbruket var syftet att höja avverkningsnivån och därigenom bidra till att lösa skogsindustrins råvarukris. Samtidigt skulle man vinna vissa skogsvårdande effekter. Vi kan nu konstatera att gallringsbidraget kom fel i tiden och att målet förfelades. Det råder inom skogsbruket och skogsindustrin en rätt stor enighet om att bidraget snarare fick en motsatt effekt. Den bedömning som gjordes fram till årsskiftet var att en stor del av avverkningskapaciteten koncentrerats till klenvirkessidan. Detta påverkar inte bara sortimentsbalansen utan minskar även den totala avverkningen, eftersom klenvirkesdelen är mera arbetsdryg. Många bedömare anser att gallringsbidraget har hämmat flödet av sågtimmer till sågverksindustrin. Den befinner sig i en volymmässigt god konjunktur. Det är därför angeläget att timmeravverkningen, som f. ö. befinner sig på en allvarligt låg nivå, inte ytterligare bromsas. Mot bakgrund av den ekonomiska debatt som avslutades här för någon timme sedan kan det kanske vara av intresse för kammarens ledamöter att veta att det har gjorts vissa ekonomiska bedömningar inom sågverksindustrin. Där hävdas att landet har gått miste om exportinkomster på ca 1 miljard kronor det senaste året därför att sågverksindustrin på grund av råvarubristen inte kunnat producera tillräckligt. Det innebär i sin tur tappade marknadsandelar, som det kan bli svårt att återhämta. Vi reservanter i utskottet anser att konsekvenserna för skogsindustrins virkesförsörjning kan bli allvarliga vid en förlängning av gallringsbidraget i nuvarande form. Det är synpunkter som delas av en mycket stor del av skogsbrukets företrädare. Det förtjänar att påpekas att alla tre fackförbunden inom träkartellen, Skogsarbetareförbundet, Träindustriarbetareförbundet och Pappersarbetareförbundet, bestämt har satt sig emot en förlängning av gallringsstödet. Den som har följt pressen, framför allt fackpressen, kan inte ha undgått att lägga märke till den kritik som från många håll har riktats mot gallringsstödet. I ett referat i tidningen Land nr 7 den 15 februari kan man läsa följande: ”Gallringsbidraget kritiserades av företrädare för sågverkens råvaruförening. Denna stimulans har fört över avverkningarna till klenare virke, vilket medfört att sågverken främst i de södra delarna av landet har stora svårigheter att få fram virke.” Liknande inlägg i pressen har man kunnat läsa då och då. Moderaten Björn Körlof har så sent som den 21 februari i denna kammare framställt en interpellation till industriministern, där han frågar om industriministern avser att vidta några åtgärder för att öka avverkningarna inom privatskogsbruket för leverans till sågverksindustrin. Björn Körlof anser att gallringsbidragets tidsmässiga effekter kan vara en av orsakerna till de eftersläpande avverkningarna. Det finns därför anledning för mig att uppmana Björn Körlof att rösta för reservationen, så blir han av med en del av de negativa effekterna. Mot den här bakgrunden är det förvånande att regeringen framlagt förslag om förlängning av gallringsbidraget. Vi reservanter har tagit intryck av kritiken och yrkar därför avslag på tilläggsbudget II i denna del. För att finansiera gallringsbidraget beslutade riksdagen om höjning av skogsvårdsavgiften. Avbryter man utbetalningen av gallringsstödet kommer en stor del av de anslagna 150 miljonerna inte att förbrukas. Vi anser att dessa pengar bör återföras till skogsbruket. Av budgetpropositionen framgår att skogsstyrelsen i sin anslagsframställning föreslagit en bidragsram av 90 milj.kr. för tillvaratagande av Stödets tekniska utformning framgår dels av budgetpropositionen, dels av reservationen vid jordbruksutskottets betänkande. Enligt vår uppfattning ger en ökad avverkning och ett bättre tillvaratagande av klenvirke flera positiva effekter. Det har en betydande skogsvårdande effekt, det ger ett bra sysselsättningstillskott och ett inte oväsentligt energitillskott. I ett skede av ökad fliseldning kan ett bättre tillvaratagande av klenvirke förhindra att industrived används för bränsletillverkning. Återstående medel på förevarande anslag uppgick i januari månad till ca 70 milj.kr. Enligt vad vi inhämtat har inga större förändringar skett sedan dess. Klenvirkesstödet skulle enligt vår mening för alla parter vara ett bättre alternativ än gallringsbidraget, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 28 föreslås riksdagen ta ställning till en förlängning av det tillfälliga bidraget till skogsgallring som infördes för ca ett år sedan. Socialdemokraterna har med anledning härav i en reservation föreslagit en omvandling av gallringsbidraget till ett särskilt tidsbegränsat klenvirkesstöd. Det må i sammanhanget erinras om att då riksdagen i maj månad förra året beslutade om det tillfälliga gallringsbidraget fastställdes dess giltighet att sammanfalla med kalenderåret 1979. Riksdagen beslutade alltså om ett gallringsstöd som sträckte sig över två avverkningssäsonger. Bidraget kom följaktligen att retroaktivt täcka senare delen av avverkningssäsongen 1978/79 och första delen av avverkningssäsongen hösten 1979. Moderata samlingspartiet ansåg, då stödet infördes, att dess konstruktion — bl.a. med hänsyn till dess tillfälliga karaktär — borde ha kunnat göras enklare. Följaktligen föreslog vi ett skatteavdrag för leveransvirke i de klenare dimensionerna. Det hade varit att föredra — vunna erfarenheter säger oss att en sådan konstruktion säkerligen hade varit bättre. Det är troligt att denna konstruktion med ett stöd över två avverkningssäsonger bidrog till — såsom Sven Lindberg något mera onyanserat antydde — att stödet inte fick den fulla effekt som dåvarande jordbruksministern Eric Enlund hade tänkt sig. Gallringsstödets finansiering föreslogs bäras till lika delar av staten och skogsägarna. Skogsägarnas andel togs ut genom en särskild skogsavgift om 7 co av fastigheternas skogsbruksvärde. Förmodligen bidrog det under giltighetsperioden sena beslutet till att ca hälften av pengarna om tillsammans 150 milj.kr. inte förbrukades. Det resterande beloppet föreslås nu i tilläggsbudget II av jordbruksministern användas för en förlängning av gallringsbidraget för tiden 1 januari-30 juni 1980. Mot detta har socialdemokraterna i en reservation framfört att beloppet i stället borde användas som ett särskilt klenvirkesstöd. Härvidlag anser man sig ha stöd av skogsstyrelsen, som i sin anslagsframställning till regeringen har föreslagit ett permanent klenvirkesstöd för nästa budgetår inom en bidragsram om 90 milj.kr. Socialdemokraterna har för sin del föreslagit att klenvirkesstödet skall vara tidsbegränsat till att gälla endast första halvåret 1980. Mot det socialdemokratiska förslaget kan såväl praktiska som principiella invändningar resas. Beträffande den praktiska invändningen må med visst fog kunna sägas att det inte är någon avgörande skillnad vad avser den skogliga åtgärden mellan regeringens förslag och socialdemokraternas reservation till förmån för klenvirkesstöd. Den principiella invändningen är enligt mitt förmenande viktigare, då det på intet vis är självklart att ett klenvirkesstöd av den modell som skogsstyrelsen tänkt sig skall finansieras med särskilt uttaxerad skogsavgift. Det är ju till hälften av beloppet skogsbrukets egna pengar som socialdemokraterna nu använder och som ju faktiskt uttaxerats specialdestinerade för gallringsbidrag. Med stöd av de här synpunkterna yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det vore väldigt intressant att få veta vad Arne Andersson menar med min ”onyanserade” redovisning. Jag har redovisat effekterna av gallringsstödet, och jag vill se den människa som kan stiga upp och motbevisa mitt påstående eller ha någon annan mening om att effekterna inte alls blev vad vi avsåg här i riksdagen när beslutet fattades. Det är bara att konstatera och beklaga att vi här i riksdagen fattade ett beslut, som inte fick de effekter vi avsåg. De praktiska invändningar som Arne Andersson förde in i debatten beträffande genomförandet av det klenvirkesstöd som vi vill tillstyrka har jag väldigt svårt att förstå. Det finns en metodik utarbetad inom skogsstyrelsen. Det är bara att utfärda anvisningar sedan riksdagen har fattat beslut. Också de principiella invändningarna har jag svårt att förstå. Vi måste ändå konstatera att det gallringsbidrag som infördes har fått negativa verkningar. Det finns ingen anledning att fortsätta med det. Då borde det vara principiellt riktigt att de pengar som skogsbruket självt har avstått för detta bidrag återgår till skogsbruket. Det blir säkert inte alla gånger samma skogsägare som kommer i åtnjutande av gallringsbidraget och klenvirkesbidraget, så någon millimeterrättvisa kan man självfallet inte uppnå. Men ingen vill väl heller påstå att man med gallringsbidraget uppnådde millimeterrättvisa. Långt ifrån alla skogsägare har haft möjligheter att utnyttja det. Det var vi väl medvetna om när riksdagen fattade beslutet. De principiella invändningarna måste vara precis desamma, vare sig man har gallringsbidrag eller klenvirkesstöd.
Herr talman! Sven Lindberg och jag är överens i varje fall på en punkt, nämligen om att pengarna skall gå tillbaka till skogsbruket. Vi har ingalunda föreslagit någonting annat. Vi menar att det skall gå tillbaka till skogsbruket i form av det förlängda gallringsbidraget, och enligt socialdemokraternas mening skall det gå tillbaka i form av ett särskilt klenvirkesstöd. Vi behöver inte föra någon debatt om den saken. Vad jag avsåg med det onyanserade i Sven Lindbergs framställning var att min hovsamma fundering att bidragets konstruktion kanske inte var alltigenom lyckad kontrasterade en aning mot Sven Lindbergs konstaterande att det var ett dåligt stöd som hade inrättats. Vi vänder oss inte mot motivet för ett gallringsbidrag. Vi tycker att Eric Enlunds motiv på den punkten inte behöver ifrågasättas. Möjligen anser vi att bidragets konstruktion hade kunnat vara något annorlunda. Framför allt borde, som jag sade i mitt förra anförande, beslutet om det särskilda gallringsstödet ha kommit litet tidigare på året. Förmodligen hade pengarna då i högre grad kunnat förbrukas. För den skogsvane står det klart att man inte kan göra en röjning i skogen retroaktivt. Följaktligen var det olyckligt att det blev som det blev. Men för den skull behöver vi inte i dag vända oss mot att den nuvarande jordbruksministern föreslår en förlängning och att de pengar som skogsbruket och staten satsat kommer att användas för det ändamål och med den konstruktion som avsågs från början. Det tycker vi är riktigare än det socialdemokratiska förslaget. Sven Lindberg stödde sig rätt mycket på att moderaten Björn Körlof gjort ett avvisande inlägg här i kammaren beträffande gallringsstödet och tyckte att det var förvånande att regeringen ändå lagt fram förslag om förlängning. Jag är imponerad över den respekt Sven Lindberg har för en moderats synpunkt det här fallet, men att den rent av skulle påverka regeringen till att inte lägga fram förslag om förlängning är väl att tillmäta den enskilde ledamoten alltför stor betydelse.
Herr talman! Jag delar helt Sven Lindbergs uppfattning att gallringsstödet kom fel i tiden. Det sade vi faktiskt redan när det infördes. På platser sådana som den jag kommer ifrån är det utomordentligt olämpligt att avbryta en sådan här avverkning mitt på vintern. De gallringar som utfördes strax före jul kom att döljas under mer än en halv meter snö, och det är inte lätt att sedan ta fram virket på bara några dagar — det skall ju vara framme till mitten av januari. Mot den bakgrunden tycker jag att det är fullt naturligt att förlänga bidraget så att de medel skogsägarna själva satsat skall kunna utnyttjas och virket kommer fram. Jag tror att det finns intressenter som menar att det är angeläget att få fram virke till pappersindustrin. Nu säger Sven Lindberg att det finns de som pratar om att vi har förlorat 1 miljard på grund av minskad export, men den miljarden kan vi rimligen inte ha förlorat på grund av att man avverkat massaved. Den saken är helt självklar. Jag begärde ordet främst för att säga att jag är utomordentligt tillfredsställd över att socialdemokraterna nu äntligen har insett att det är motiverat med ett klenvirkesstöd. Jag vill bara påminna om att vi från centerpartiets sida hade en motion förra året om införande av ett sådant stöd, men då mötte vi ingen som helst förståelse från socialdemokraterna. Även den gången var det skogsstyrelsen som hade påtalat det utomordentligt stora behovet av stöd. Jag torde väl inte säga för mycket om jag talar om att det pågår förarbeten i departementet för att komma fram till någon form av klenvirkesstöd i fortsättningen. Jag antar och hoppas att socialdemokraterna, när ett förslag eventuellt kommer, också ställer upp och accepterar den formen av stöd. Den typ av gallringsstöd vi beslutade om för ett år sedan verkade som avsikten var. Det är rimligt att vi nu bifaller propositionen och utskottsbetänkandet som föreslår att giltighetstiden för gallringsstödet förlängs så att hela avverkningssäsongen kommer med. Jag ber därför att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att ledamöter från den borgerliga sidan hjälper mig ganska gott att bevisa att gallringsstödet i sina former blev ett misslyckat stöd. Det förhållandet att gallringsvirke ligger under en halv meter snö bevisar bara att man inte kan ha gallringsstöd under vintersäsongen. Det är förfelat. Det vore kanske klädsamt om man från den borgerliga sidan steg upp och erkände, precis som moderaten Körlof i sin interpellation, att gallringsstödet var mycket tvivelaktigt. En tänkare har sagt en gång att den som inte är beredd att ändra sig, han är till ytterlighet självgod eller också söker han inte sanningen. Jag tror man kan använda den meningen i det här sammanhanget. Till Filip Johansson vill jag säga att jag inte har sagt att vi förlorade 1 miljard kronor i exportinkomster och sågverksinkomster på grund av att vi avverkat massaved. Jag har velat peka på den ytterst bekymmersamma situationen för sågverksindustrin när det gäller råvarutillförsel. Där är gallringsstödet utan tvekan en bidragande orsak. Vad beträffar klenvirkesstödet, Filip Johansson, är det ingen tillnyktring eller någon yrvakenhet från socialdemokratin att vi pratar om det nu. Vi hade en motion till fjolårets riksdag om ett klenvirkesstöd. Den avslogs av de borgerliga ledamöterna. Vi har inget dåligt samvete i det fallet och inte någon yrvakenhet heller för den delen. Jag ber nu, herr talman, att få göra mig skyldig till ett regelbrott. Jag tyckte jag behövde replikera Arne Andersson, men talmannen observerade inte min begäran om replik. Därför tar jag mig friheten att säga helt kort att jag inte har sagt att gallringsbidraget varit ett dåligt stöd. Gallringsbidraget har totalt förfelat sitt mål och det vi avsåg med riksdagsbeslutet. Därför bör det avskaffas. Vi kan vara överens om att det är ett utomordentligt stöd för skogsägare.
Herr talman! Är gallringsstödet dåligt eller inte? Det har i varje fall varit en stark kritik från Sven Lindbergs sida mot gallringsstödet under hela denna debatt. Låt mig säga att när stödet infördes var jag också ganska kritisk mot detsamma, främst därför att det inte omfattade en hel avverkningssäsong. Det är detta vi nu vill ändra genom att ge skogsägarna möjlighet att erhålla gallringsstöd under en hel avverkningssäsong för att kunna planera arbetet i skogen på det sätt man varit van vid och som är rimligt. Det kan inte vara rimligt att ha gallringsstöd under två halva avverkningssäsonger. Det fungerar utomordentligt dåligt. Vare sig det nu är en tillnyktring eller något annat från socialdemokratins sida när det gäller klenvirkesstöd är jag i alla fall tacksam för att de kommer med det förslaget. Ni ville inte vara med på förslaget i vår motion förra gången. Jag vet mer än väl att ni, om ni hade fått höja skogsvårdsavgiften, jag tror att det var med åtminstone 15 gånger det belopp som den tidigare hade utgått med, skulle ha varit med om att anvisa en del av pengarna till klenvirkesstöd. Men vi tyckte inte att det var rimligt att höja skogsvårdsavgiften så utomordentligt mycket som ni från socialdemokratisk sida ville göra.

Herr talman! När man lyssnar till denna debatt och då framför allt till Sven Lindberg får man höra att gallringsstödet har haft en negativ effekt på sågtimmerleveranserna, att det har hämmat sågtimmeravverkningen, att det var ett misslyckat stöd, att det var felaktigt i sin konstruktion och att det infördes vid en felaktig tidpunkt. Det skall dessutom inte utgå på vintern utan tydligen enbart på sommaren. Denna typ av påståenden kan allvarligt ifrågasättas och knappast tas på allvar. Vad var det som folkpartiregeringen ville åstadkomma med detta stöd? Stödet infördes när vi hade en svacka i just avverkningarna och gallringarna. Vad man ville åstadkomma var därför en ökad avverkning. Regeringen gick in med ett dubbelt grepp — det dubbla grepp som regeringen nu kritiseras för att den inte skulle ta, när det anförs att det som hämmades av gallringen var behovet av satsning på sågtimmer. Folkpartiregeringens förslag var att det dels skulle finnas ett visst skatteavdrag för virkesleveranser, dels skulle finnas ett gallringsstöd. Genom denna lösning skulle vi inte ha fått den utveckling som senare har kritiserats. I propositionen sades då att det dubbla greppet behövdes för att inte motverka virkesleveranserna. Men det fanns ingen majoritet för det förslaget — inte ens från Sven Lindbergs parti var man då beredd stt stödja förslaget — när det i våras behandlades här i riksdagen. Om fp-regeringens förslag hade genomförts i sin helhet, hade vi dels klarat av gallringen, dels klarat vissa delar av klenvirket. Vi hade dessutom stimulerat virkesleveranserna. Nu fick vi inskränka oss till gallringsstödet. I dagens läge är det alldeles självklart att gallringsstödet bör förlängas till att gälla hela säsongen. Det tog dock en viss tid innan det här i riksdagen i våras kunde fattas beslut om stödet. Därför finns det anledning, speciellt som det finns resurser på detta konto, att nu fullfölja satsningen och låta stödet utgå under hela säsongen, alltså även under våren 1980, så att vi på det sättet får ut full effekt. I motsats till vad som i dag har sagts från denna talarstol är det helt uppenbart att gallringsstödet har haft en betydande effekt. Vi har fått en avsevärd satsning på gallring, kanske inte på den nivå som det fanns ekonomiska resurser till, men ändå en betydande ökning jämfört med vad vi har haft de närmast föregående åren. Denna avsevärda satsning har också givit virke, framför allt till massaindustrin. Detta är fakta som vi inte kan strunta i när vi för dessa resonemang. Den satsning som föreslås i betänkandet medför att det blir möjligt för alla dem som hade planerat att gallra men inte fick tillräckligt med arbetskraft för detta att nu utföra denna gallring. Om vi förlänger giltighetstiden för bidragsbestämmelserna, ges dessa människor möjlighet att slutföra gallringen under våren. Dessutom sägs det ifrån Sven Lindbergs och kritikernas sida att sågtimmerleveranserna har hämmats. Samtidigt säger de att gallringarna inte har gett något utbyte. Men i fråga om de hämmade avverkningarna av sågtimmer har kanske arbetskraften i viss mån satts in på gallring och gett ett utbyte på den sidan. Även det resonemanget innebär att gallringen varit mycket värdefull. Det finns anledning att även i fortsättningen aktualisera stödåtgärder av detta slag. Men då bör man komma tillbaka till det dubbla grepp som folkpartiregeringen föreslog men som inte var möjligt att genomföra med en majoritet i den här kammaren. De som haft anledning att kritisera delar av gallringsstödet borde ha varit med på folkpartiets proposition. Då hade vi fått både ett gallringsstöd och avverkningsstimulanser för leveransvirke. Och det är den typen av åtgärder som man i en framtid i högre grad bör tänka sig. Men i dagens läge finns det ingen anledning att ändra på detta stöd, för då skulle det uppstå samma förseningseffekter som våren 1979 som Sven Lindberg redan kritiserat. Nu gäller det att förlänga det stöd som finns och som lantbrukarna vet att de kan utnyttja tills den här säsongen är avslutad. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Sedan jag hört Esse Peterssons anförande förstår jag fuller väl att det är att argumentera för döva öron att argumentera här. Är man så fullständigt i avsaknad av självrannsakan och kritik mot egna förslag som har diskuterats i riksdagen som Esse Petersson är, då går det knappast att argumentera för någonting annat. Folkpartiets förslag under vårriksdagen — det kombinerade förslag som det är fråga om här — utdömdes av en tämligen enig opinion och av riksdagen. Esse Petersson säger här att om det hade tagits så skulle vi ha löst alla problemen. Vi har inget sådant facit, men jag tror inte att det skulle ha blivit så. Och jag menar att ytterst få människor tror att vi skulle ha löst problemen på det sättet. Sedan säger han att gallringsstödet haft en betydande effekt på gallringen. Hur kan man hävda det när bara ungefär hälften av de bidragsmedel som riksdagen räknat med skulle åtgå fram till årsskiftet har gått åt? Stödet har inte haft någon betydande effekt när det gäller gallringen. Däremot har det haft den effekten att det styrt över avverkningarna på fel objekt. Gallringsstöd är värdefullt ur vissa synpunkter — det kan vi vara överens om. När det gäller rent skogsvårdande åtgärder kan man naturligtvis diskutera ett gallringsstöd och få ut vissa positiva och goda effekter av det. Men det var ju inte något sådant som var riksdagens motiv när man beslutade om gallringsstödet, utan man ville påskynda avverkningarna och få fram virke. Skall vi stödja skogsvården finns det dessutom andra och säkert effektivare åtgärder att satsa statliga medel på än ett gallringsstöd som är så utformat som detta. Det finns ingen anledning att ändra stödet, säger Esse Petersson och hans meddebattörer. Jo, utifrån den utgångspunkt som riksdagen har beslutat så finns det stor anledning att ändra stödet. Det finns nämligen en ganska enad opinion ute i skogsbruken om att detta stöd har negativa effekter i synnerhet när det gäller tillförseln av virke till sågverksindustrin. Det är endast med den motiveringen som vi yrkat avslag på propositionen. Och det går inte att motbevisa att stödet i det här avseendet inte har haft några positiva effekter.
Herr talman! Av Sven Lindbergs uttalande att döma lyssnar han över huvud taget inte gärna till de argument som förs fram. Han påstår att jag har sagt att man på det här sättet skulle lösa alla problem. Men vad jag har sagt är att man med det dubbla grepp som folkpartiregeringen föreslog i det här avseendet skulle ha kommit till rätta med den del som Sven Lindberg i dag kritiserar. Det gäller alltså problemet med att sågverksindustrin inte får tillräckligt med virkesleveranser. Det var ju en av utgångspunkterna för just det regeringsförslag som vid det tillfället inte gick att genomföra. Om förslaget hade antagits, hade man fått fram virke till sågverken samtidigt som man hade fått gallringen. Då var det bara gallringen som var möjlig att genomföra, men denna stödform har trots allt haft en utomordentligt betydande effekt. Men vi skall också ha klart för oss att en betydande summa pengar ställdes till förfogande på en enda gång och mitt i en avverkningssäsong, varför det finns anledning till den förlängning av giltighetstiden för gallring som nu föreslås. Vi skulle ha haft en bättre balans i systemet om vi för ett år sedan hade tagit det dubbla greppet. I dag tilltalar det tydligen Sven Lindberg eftersom han nu talar för sågverksindustrin. För ett år sedan tilltalade det varken honom eller de båda andra partipolitiska skogsbruksdebattörerna i den här kammaren. Därför gick det inte att få någon majoritet för folkpartiet den gången. I dagens läge är det alldeles självklart att vi skall förlänga giltighetstiden för det nuvarande gallringsbidraget, så att vi inte på nytt hamnar i en situation, där man har ett stöd som inte är anpassat till hur man ute i landet har planerat sin avverkning. Därför bör förslaget fullföljas i enlighet med den proposition och det utskottsbetänkande som vi har att ta ställning till här i dag.
Herr talman! Det är viktigt att slå fast att det är till ingen nytta att göra en omkonstruktion av det stöd som Sven Lindberg hävdar inte fick den avsedda effekten eftersom det gick över två avverkningssäsonger. Vi är överens om att det inte blev så bra. Men nu försöker vi att rätta till det genom att få stödet att löpa över en hel avverkningssäsong. Det finns ingen anledning att ifrågasätta motiven. Vad Sven Lindberg åstadkommer med sitt klenvirkesstöd är helt enkelt att vi får något som är alldeles likt det vi hade över en halv avverkningssäsong förra året. Det finns alla förutsättningar för att också den konstruktionen skall bli misslyckad. För den skull tycker jag att Sven Lindberg argumenterar rakt ut i luften. Det var det ena. Det andra är att jag tycker att det är långt ifrån självklart — och jag sade det också i mitt tidigare anförande — att skogsbruket skall betala det klenvirkesstöd som skogsstyrelsen föreslagit att löpa för nästa budgetår och som skulle omfatta en budgetram om 90 milj.kr. Men Sven Lindberg har nogsamt undvikit att tala om hur det skulle finansieras. Han gör det kanske därför att man från socialdemokratiskt håll på annat ställe i motionen anfört att skogsvårdsavgiften väsentligt skall ökas. Men det talar Sven Lindberg alltså inte om här. Följaktligen menar jag att jag också har fog för min principiella invändning, nämligen att de pengar som tagits ut från skogsbruket för ett visst ändamål också skall användas till detta. Det är en väsentlig principiell ståndpunkt.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon mer replik i det här avseendet, men när Arne Andersson i Ljung lämnar riksdagens ledamöter fullständigt felaktiga upplysningar måste jag göra det. Det är inte så, Arne Andersson, att vi har föreslagit att skogsvårdsavgiften skall höjas för att vi skall kunna införa klenvirkesstödet. Vad vi har föreslagit är att de pengar som redan anvisats av riksdagen och som återstår av gallringsbidraget skall användas till ett klenvirkesstöd. Beträffande avverkningseffekterna måste jag säga att jag trodde att Arne Andersson i Ljung som skogsägare visste lika bra som jag att man företar klenvirkesavverkningar under sommarhalvåret. Om riksdagen fattar ett beslut i dag är det helt möjligt att få fram anvisningar, så att klenvirkesavverkningarna kan utföras under sommarperioden. Skogsbrukarna får tillbaka de pengar som de har måst lägga ut på grund av högre skogsvårdsavgift. De skall få behålla pengarna. Vi vill inte ta pengar ifrån dem, det är hela sanningen.
Herr talman! Beträffande den avverkningseffekt som Sven Lindberg talade om vill jag säga att de flesta praktiska skogsmän, alldeles som Sven Lindberg sade, vet att klenvirke med viss fördel avverkas under den del av året då det inte är mycket snö. Men Sven Lindberg argumenterade som om detta vore hela sanningen. I själva verket argumenterade Sven Lindberg för en avverkning som skall tillgodose en överdimensionerad svensk träförädlingsindustri. Detta är inte god skogspolitik. Har vi en stor förädlingsindustri är det enligt vår mening illa, men det blir inte bättre om vi under en tid föröder svenskt skogsbruk genom att leverera virke till denna industri. Skogen växer i sin egen takt alldeles oberoende av industrins förädlingskapacitet, Sven Lindberg.

Herr talman! Fritidsfisket utgör en av vårt lands mest omfattande fritidssysselsättningar. Genom fisket ges rika möjligheter till en god kontakt med natur och miljö, motion och avkoppling. Mot denna bakgrund är det angeläget att samhället förfogar över instrument som ger möjligheter till framtida fritidsfiske. I detta syfte föreslås i en socialdemokratisk motion att riksdagen hos regeringen begär förslag om förbättrade förutsättningar för ett aktivt fritidsfiske genom bl.a. rätt till expropriation av fiskerätt av fiskevårdsskäl. Motiven för detta är enligt vår uppfattning väl underbyggda. Bl. a. är det viktigt att ta till vara laxfiskets möjligheter till fortbestånd samt att tillgodose behovet av avelslax i de svenska älvarna.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

Herr talman! Utskottets betänkande innehåller olika saker. Jag skall uppehålla mig vid det som gäller överförande av planlagd mark och hyreshus i kommunal ägo. Vpk-motionen nr 404, som behandlas i detta betänkande, gäller frågor som diskuterats många gånger tidigare i riksdagen men som fortfarande är lika aktuella och angelägna som de var då de för över 35 år sedan fördes fram i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Vad som avses är förslaget om överförande av mark och hyreshus i samhällets — kommunernas — ägo. Förslaget behandlas i civilutskottets betänkande med några ord. Man säger: ”Förslaget avstyrks med hänvisning till tidigare ställningstaganden i ämnet.” Om vi då går tillbaka några år, så finner vi i stort sett samma utlåtanden och samma hänvisningar till tidigare ställningstaganden. Det är enligt min mening en alltför enkel och bekväm metod för utskottet att undvika en sakbehandling av så viktiga och grundläggande frågor som ryms i förslaget. 112 Vad det handlar om är vem som skall äga mark och flerfamiljshus. Vpk:s uppfattning är att mark och naturtillgångar skall vara allas gemensamma egendom. Detta är nödvändigt ur etisk synpunkt. Det är också nödvändigt för att undvika alla de problem som privat markägande och spekulation drar med sig. Socialisternas allmänna ståndpunkt är ju att produktionsmedlen skall vara allas gemensamma egendom, och det är anhängare av socialism som alltid fört fram kravet på gemensamt ägande av vad som nu är föremål för behandling — hyreshusen och marken för samhällsbyggandet. Uppgifterna om stegringen av markvärdena i Sverige under hela efterkrigstiden — uppgifter som återkommer med jämna mellanrum — har bekräftat hur viktigt det är att göra slut på all markspekulation. En av de viktigaste sidorna i den pågående inflationsprocessen är den tilltagande värdeökningen då det gäller olika s.k. fasta värden, däribland inte minst mark och hyresfastigheter. Men det bör å andra sidan betonas att det grundläggande för markvärdestegringen inte är inflationen. Det grundläggande är det privata ägandet av mark, som skapar en monopolställning. Borgerliga politiker påstår ofta att aktuella problem med markvärdestegring inte har något med det privata ägandet av marken att göra, vilket utan tvivel är fel. Om samhället i stället ägde marken, skulle det också kunna tillgodogöra sig den markprisstegring som skulle fortsätta att uppstå så länge kapitalismen finns kvar och därmed också jordräntan. Allmänt ägande av marken skulle förhindra spekulationen och dess prisuppdrivande effekter. En långsiktig lösning av markproblemet når man, herr talman, först när samhället organiserats på en socialistisk och planmässig grundval. Men en sådan insikt — att en slutlig lösning då först är möjlig — får givetvis inte vara något hinder för åtgärder i dag, och det är orsaken till att vi från vpk:s sida återkommer med våra förslag. Kommunerna skall enligt vår mening äga all mark för samhällsbyggande och alla hyreshus. Ett genomförande av dessa krav skulle bidra till att göra slut på spekulation och handel med mark, fastigheter och lägenheter. Det skulle medverka till att produktion och fördelning av bostäder kunde styras efter behov. Det skulle innebära lägre boendekostnader, bättre bostadsmiljöer och möjligheter till ett verkligt kollektivt inflytande för hyresgästerna. Ett förverkligande av kravet på att en god bostad är en social rättighet och att alla människor skall ha tillgång till en tillräckligt stor och modernt utrustad bostad i bra miljö och till rimliga kostnader förutsätter bl.a. samhällsägd mark samt samhällsägda och kooperativt ägda bostäder. Herr talman! Jag beklagar att utskottet inte i sak bemödat sig om att motivera sitt avstyrkande. Jag kan förstå att borgarna inte gjort det, men jag är förvånad över att inte heller utskottets socialdemokrater har anse't de frågor som aktualiserats så viktiga att de har sagt någonting mera. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 404.

Herr talman! Beträffande den socialdemokratiska reservationen om expropriation för fiske m.m. tycker utskottsmajoriteten att det nu inte finns någon anledning att göra en sådan hemställan som den som finns med i motion 1899 av Åke Wictorsson m.fl. Där hemställs ju att man skall införa möjligheter till expropriation och tvingande upplåtelser för allmänhetens fritidsfiske samt rätt till expropriation av fiskerätt av fiskevårdsskäl. Vi anser det därför att fiskevattenutredningens förslag redan har avlämnats och varit ute på remiss. Lennart Nilsson, som kommer från västra Sverige, vet att utredningens förslagi vissa avseenden — inte speciellt de här, men i vissa andra avseenden — har varit utsatta för mycken debatt och kritik, varför det kan ta en viss tid att få en beredning färdig. Men vi hänvisar till att detta arbete pågår i regeringens kansli och att man där räknar med att kunna lägga fram ett förslag till riksdagen under nästa riksmöte. Dessutom har vi i utskottet noterat att det redan i dag finns vissa möjligheter till expropriation av mark för allmänhetens friluftsliv, och hit kan ju också fritidsfisket räknas. Det är alltså inte någon meningsskiljaktighet i sak, utan vi menar bara att avslutningen av det arbete som nu pågår i regeringens kansli måste avvaktas. Tore Claeson har yrkat bifall till vpk:s motion och tycker att vi är för kortfattade när vi i betänkandet bara hänvisar till skrivningar som gjorts under föregående år. Jag kom då att tänka på ett TV-program med en finländsk domare, som bara hade två olika sätt att uttrycka sig på. Antingen sade han: Domaren säger att svaret är rätt. Eller också sade han:Domaren säger att svaret är fel. Det berodde på vilket det var. Tore Claeson kanske tycker att vi är lika den där domaren, eftersom vi år efter år har sagt att det inte finns någon anledning att genomföra vad vpk föreslår. Det har emellertid funnits en utförlig motivering längre tillbaka i tiden, och vi har ansett oss kunna hänvisa till denna, eftersom majoriteten — i år liksom föregående år och året dessförinnan — ansett vpk:s yrkande felaktigt. Därför har vi sagt att det inte finns någon anledning att gå närmare in på det. Jag vill bara konstatera att de bostadssociala målen, dvs. målen för bostadspolitiken, som Tore Claeson räknade upp här, enligt majoritetens uppfattning kan uppnås utan att man behöver använda sig av de där metoderna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var inte jag utan Kjell Mattsson som sade att utskottet liknade den där domaren. Jag tycker nog att karaktäristiken var rätt träffande. Jag instämmer i den. Sedan vill jag bara fråga Kjell Mattsson i hans egenskap av utskottsordförande: Har Kjell Mattsson verkligen inte märkt att någonting händer på detta område? Har Kjell Mattsson och utskottet i övrigt kunnat undgå att lägga märke till den markspekulation som alltjämt pågår i samhället, må så vara i en mera begränsad omfattning och i en annan form än tidigare i vissa avseenden? Har Kjell Mattsson kunnat undgå att lägga märke till de problem som under de senare åren har blivit allt större för hyresgästerna och som i stor utsträckning har sin grund i enskilt ägande av hyreshusen? Det är dessa frågor som jag menar att man måste diskutera. Man kan inte bara hålla på med att hänvisa till tidigare ställningstaganden år från år i ett läge där det faktiskt händer någonting på detta område och där det som händer är så negativt för så stor del av befolkningen och hyresgästerna. Jag beklagar ännu en gång att utskottets ordförande tydligen inte är beredd att ta upp dessa allvarliga frågor till diskussion.
Herr talman! Det var hyggligt av mig att säga att Tore Claeson kan tycka att vi är litet tjatiga som inte varierar våra avstyrkanden, men till ett annat år kan vi naturligtvis kosta på oss att ta fram de motiveringar som finns för dessa. Det förändrar i sak ingenting, eftersom vi ändå skulle komma till samma slutsats, nämligen att vi anser att vpk:s lösningar för de bostadspolitiska problemen inte är de riktiga.
Herr talman! Jag vill bara notera att för Kjell Mattssons del händer ingenting som kan föranleda några andra ställningstaganden eller utlåtanden. Kjell Mattsson är tämligen ensam om att inte ha iakttagit de stora försämringar som skett på bostadsoch fastighetsmarknaden i detta land.
Herr talman! Inom utskottet råder god kunskap om de förändringar som skett i den bostadspolitiska situationen, och de behandlas i olika sammanhang. Vad vi har konstaterat är att ingenting händer med hjälp av de kommunistiska förslagen till lösningar av dessa frågor.

Herr talman! Det måste väl ändå ha stor betydelse om samhället går in på ett annat sätt för att angripa de grundläggande orsakerna till de problem som finns på fastighetsoch hyresmarknaden.

Herr talman! Socialdemokraterna i civilutskottet har i en motion föreslagit att riksdagen skall fatta beslut om hanteringen av vattenkraftsfrågorna fram till riksdagens kommande beslut i energifrågorna någon gång i juni månad. Det är två saker som vi vill ha beslut om. Det ena vi vill ha är ett underlag för kommande riksdagsbeslut. Vi vill ha ett underlag som är helt klart och entydigt och som skall peka på utbyggnadsnivån, vilket tillskott vi får från effektutbyggnader och vilka utbyggnadsprojekt som kan överblickas. Det andra vi vill ha är garantier för att regeringen inte föregriper det kommande riksdagsbeslutet genom att ge tillstånd till nya utbyggnader. Nu säger utskottsmajoriteten både ja och nej till våra förslag. Man säger å ena sidan att visst har motionärerna rätt i sak — det behövs kompletteringar, och det är riktigt att vänta med väsentliga tillståndsbeslut. Detta är ju alltid något och kunde väl vara ett hyggligt resultat av motionen. Men utskottsmajoriteten säger å andra sidan att riksdagen inte bör fatta sådana här beslut. Man vill ge något slags löfte att allt ändå skall bli som vi motionärer vill. Det är löften som man på något oklart sätt ger på regeringens vägnar. Man förutsätter att uppgifter kommer att lämnas, och man har erfarit att regeringen inte tänker fatta några särskilda beslut under de närmaste fyra månaderna. Jag tvivlar inte på att man har haft kontakt med jordbruksministern. Jag kan ändå inte anse det tillräckligt klart och bindande för regeringen att utskottsmajoriteten utan fullmakt från regeringen — någon sådan har inte uppvisats — ställer ut löften för dess räkning. Om utskottsmajoriteten i sak verkligen håller med oss motionärer — och det gör man ju enligt vad man säger — finns det inte något bärande skäl för att inte tillstyrka motionerna. Själva vägran att tillstyrka motionerna gör oss litet misstänksamma. Det finns bara ett sätt att få bort all tvekan, nämligen att riksdagen fattar beslut på det sätt som vi reservanter föreslår. Då får vi ett bindande beslut som inte gäller bara fyra månader utan fram till riksdagens kommande beslut i energifrågan, när detta än kommer att fattas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen till civilutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Vi inom utskottsmajoriteten tycker att reservationen är onödig. Vi vet ju att vi har delar av en proposition liggande obehandlade i riksdagen. Dessutom kommer ju under innevarande riksmöte ytterligare en proposition om energipolitiken att läggas fram. Då utgår vi ifrån att det efter den ingående energipolitiska debatt som nu förs, efter folkomröstningen osv. blir en helt täckande redovisning som lämnas från regeringen. Men det behöver ju inte betyda att Per Bergman eller andra socialdemokrater blir nöjda, för det är inte säkert att den täckande redovisningen av problemen mynnar ut i de förslag som socialdemokraterna vill ha. Detta utgår jag ifrån är fullt klart. Dessutom vill jag tillägga: När utskottet säger att några beslut från regeringens sida i fråga om direkta tillstånd till vattenkraftsutbyggnader inte kommer att fattas under den här tiden grundas detta uttalande på att utskottet — just så som herr Bergman förmodar — har haft kontakter med regeringen. Jag konstaterar att socialdemokraterna har måst avvika något från sin motion när de skrivit reservationen. Man upptäckte nämligen, precis som utskottsmajoriteten, att det fanns ett par ärenden i regeringskansliet som man var intresserad av inte, genom ett beslut i enlighet med motionsyrkandet, skulle hindras från att bli avgjorda. Det var de ärenden som gäller ett nytt aggregat i Messaure och en tilloppstunnel till Vietas. Den ena frågan kommer vi att få ta ställning till i särskilt sammanhang. Därför har alltså även socialdemokraterna i sin reservation måst göra ett avsteg från det totala stopp som man hade tänkt sig i motionen.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
Herr talman! Det hade varit angenämt om majoriteten varit lika saklig i sitt ställningstagande som vi reservanter och i betänkandet tagit hänsyn till sakskäl.

Herr talman! Ja, vi är från majoritetens sida säkerligen lika sakliga som reservanterna. Ett sakförhållande är ju att vi representerar de partier som nu sitter i regeringen.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ vill jag härmed meddela att jag hade för avsikt att i dag besvara interpellation 131 av Bengt Gustavsson om omställningsproblemen vid omlokalisering av statliga myndigheter. Då interpellanten var förhindrad att i dag ta emot svaret har vi överenskommit att svaret skall lämnas fredagen den 14 mars 1980.

Herr talman!

kartlägga kostnaderna för stat, kommun och företag, liksom hur kostnaderna fördelar sig på skilda kommuner. Jag har inhämtat att SÖ i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med företrädare för berörda myndigheter och parter för att se över praktikfrågorna samt klarlägga personalbehovet inom skolan och hos arbetsmarknadsmyndigheterna vid en utvidgad arbetslivsorientering i grundskolan.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

Enligt detta beslut skall målet för den praktiska arbetslivsorienteringen vara att denna skall omfatta tio veckor. Som en första etapp på väg mot målet gäller att den praktiska arbetslivsorienteringen skall omfatta minst sex veckor, fördelade på grundskolans olika stadier och inom olika arbetslivssektorer. Dessutom skall den till viss del vara könsrollsstyrd. Allt detta medför ett mycket omfattande administrativt arbete, som till stor del kommer att åligga SYO-konsulenterna. Av den försöksverksamhet som pågår, bl.a. i min egen kommun, har det framgått att det blir nödvändigt att anställa fler SYO-konsulenter för att klara den utökade arbetslivsorienteringen. Härav följer att statsbidraget till SYO och SSA-verksamheten också måste öka, om läroplansbeslutet skall kunna förverkligas. Det är orimligt att riksdagen fattar beslut som kostar mycket pengar utan att den tar de ekonomiska konsekvenserna av besluten. Statens ekonomi är visserligen ansträngd, men kommunernas ekonomi är inte mindre ansträngd. Det är väl alla medvetna om i dessa dagar. Vi som ute i kommunerna har att genomföra den nya läroplanen för grundskolan och ombesörja att eleverna får den viktiga arbetslivsorienteringen enligt läroplanens intentioner förväntar oss att regering och riksdag ser till att vi också får ekonomiska förutsättningar för detta. Anser inte statsrådet att det är ett rimligt krav? Kan kommunerna i sin planering räkna med en ökning av bidraget, så att det täcker kostnaderna för läroplanens genomförande? Det framgår inte av statsrådets svar att regeringen har för avsikt att se till att kommunerna får ett statsbidrag som täcker de kostnader för reformen som den tillsatta arbetsgruppen kommer fram till.

Herr talman! Frågan var enligt min mening ganska oklart formulerad, och det var litet osäkert vad den gällde. Vi är ju bl.a. i färd med att pröva SYO-verksamheten i kommunerna, och den SYO-verksamheten skall inte gälla bara i grundskolan. Det har kommit en rapport om detta från skolöverstyrelsen som nu remissbehandlas. SYO-verksamheten åligger inte bara SYO-funktionärerna utan åligger all skolans personal. En förändrad arbetslivsorientering får ju inte bara vara av kvantitativ art utan måste också vara av kvalitativ art. När det gäller det som frågan tydligen avser, nämligen arbetslivsorienteringen enligt beslutet om den nya läroplanen, vill jag säga att det inte finns några fastlagda riktlinjer för hur den skall utformas. Den skall inte heller bara gälla högstadiet utan hela grundskolan. Och även där är det naturligtvis inte bara ett åliggande för SYO-funktionärerna. Den försöksverksamhet som frågeställaren nämner bygger på ett uppdrag som skolöverstyrelsen fick av regeringen 1977 om ändrad arbetslivsorientering. Den försöksverksamheten har förlängts på grund av SÖ:s begäran i samband med att den nya läroplanen har införts. Denna försöksverksamhet leds och utvärderas ur kvalitativ synpunkt av högskolan för lärarutbildning i Malmö, och de kvantitativa konsekvenserna utreds av en arbetsgrupp på SÖ, som jag nämnde i mitt svar. Jag tycker det är ett rimligt krav att den försöksverksamheten utvärderas innan jag eller regeringen gör några som helst utfästelser.
Herr talman! Jag kräver inga utfästelser, men jag är angelägen om att få höra om statsrådet anser att det är rimligt att kommunerna får en kostnadstäckning för den merkostnad som blir en följd av läroplansbeslutet.
Herr talman! Jag anser fortfarande att utvärderingen av försöksverksamheten får visa i vad män det uppstår en merkostnad.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag anser bör vidtas i syfte att förbättra lärarnas arbetsmiljö. I ett svar i november 1979 på motsvarande fråga från Mårten Werner redovisade jag vissa åtgärder som, när de har slagit igenom fullt ut, avsevärt kan förväntas komma att förbättra arbetsmiljön i skolorna. En grundläggande tanke för de reformer av grundskolan som beslutats under 1970-talet har varit att söka åstadkomma en bättre arbetsmiljö i vid mening för alla som arbetar i skolan. Genom dessa reformer har öppnats möjligheter för dem som är verksamma inom skolan att själva i samarbete att förbättra lärarnas arbetsmiljö att förbättra lärarnas arbetsmiljö utforma väsentliga delar av skolvardagen. Låt mig ge några exempel. Den samlade skoldagen kan ge eleverna en mer omväxlande skoldag. Genom att arbeta i arbetslag kan lärarna få hjälp och stöd av kolleger. Det nya statsbidragssystemet för grundskolan medför ökade möjligheter att disponera resurserna efter lokala behov. Extra insatser kan göras för de elever som behöver särskilt stöd. Den nya läroplanen för grundskolan innebär för högstadiet dels att en större del av undervisningen kan bedrivas i mindre grupper, dels ett ökat utrymme för elevernas fria studieval. Fler elever får härigenom möjlighet att uppleva skolarbetet som meningsfullt. Genom normgruppens arbete har en omfattande diskussion om skolans fostrande uppgifter initierats. Regeringen har beslutat att man får anordna en extra studiedag i skolorna under läsåret 1979/80 för att diskutera denna fråga. Den diskussion som på detta sätt startas i många skolor bör på sikt kunna leda till ett bättre arbetsklimat i skolan genom en gemensam värderingsgrund för skolans regelsystem. Jag har i samråd med socialministern och justitieministern framlagt ett förslag till åtgärdsprogram mot våldet i skolan. För att leda arbetet med detta program har tillsatts en kommitté mot våldet i skolan. I kommittén ingår bl.a. representanter för berörda myndigheter samt lärarorganisationerna. Kommittén har som en huvuduppgift att tillsammans med lokala kampanjkommittéer under 1980 genomföra en riksomfattande kampanj för en trygg miljö för alla i skolan. Elevvårdskommittén kommer under våren 1980 att lämna två delbetänkanden, Det ena betänkandet kommer att behandla samarbetet på kommunal nivå mellan olika nämnder och myndigheter som sysslar med barnoch ungdomsvård, medan det andra kommer att beröra utveckling av arbetsmiljö och personalvård inom skolan. Arbetsmiljön i skolan är dock inte något som enbart styrs av centrala beslut eller genom tillskott av ytterligare resurser. Arbetsklimatet på en arbetsplats utformas i stället i första hand av dem som arbetar där. Detta gäller också skolan. Personal och elever måste därför tillsammans diskutera hur arbetsmiljön skall kunna förbättras. Personligen tror jag att det bästa sättet att åstadkomma en förbättring är att ge eleverna ett ökat ansvar för den egna miljön. På många håll i landet har man med goda resultat prövat olika former av elevmedverkan t.ex. när det gäller städning och underhåll av skollokaler, arbete i skolbibliotek och deltagande i skolans information genom elevtidningar. Den nya läroplanens mål och riktlinjer, som nyligen fastställts av regeringen, genomsyras också av denna tro på värdet av ökad elevmedverkan. Det är också angeläget att engagera föräldrarna i skolans arbete. Utredningen om förbättrade kontakter mellan hem och skola kommer under våren att lämna ett betänkande som jag räknar med skall kunna ge underlag för åtgärder att skapa ett sådant ökat engagemang. Sammanfattningsvis menar jag att riksdag och regering de senaste åren har skapat förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö i skolan. Det är nu angeläget att alla de som är engagerade i den lokala skolverksamheten — lärare, annan skolpersonal, elever och föräldrar — utnyttjar de möjligheter som har getts. Sker detta är jag övertygad om att 1980-talet skall medföra en positiv utveckling av arbetsmiljö och trivsel i skolan.

Herr talman! Det är en mörk och pessimistisk bild av dagens skola som Elisabeth Fleetwood tecknar i sin interpellation. Trots allt fungerar de flesta skolor i dag ganska bra. Men visst finns det problem — det får vi inte blunda för. I likhet med statsrådet tror jag att det pågående reformarbetet — de aktiviteter som har påbörjats mot våld, dvs. normgruppens arbete — kan ge ett positivt resultat när det gäller att förbättra arbetsmiljön i skolan. Detta löser emellertid inte alla problem. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att skolan är en bild av samhället utanför. Förändringarna har varit mycket stora i samhället, och det har gått mycket snabbt. 1960-talets folkomflyttning och den stora invandringen har skapat problem. Resultatet av den boendemiljö som växte fram under denna tid, varvid det framför allt gällde att bygga snabbt och billigt, har medverkat till främlingskap och rotlöshet. Det erkänns också av alla att detta var ett stort misstag. Och det har också föranlett bidrag till kommuner för att förbättra den många gånger torftiga boendemiljön. I spåren på den koncentrerade bebyggelsen växte stora mastodontskolor upp med allt vad detta innebar av anonymitet och otrivsel. Inom centern har vi genom åren arbetat för att bevara de mindre skolenheterna och försöka begränsa storleken på nya skolor. I en motion till årets riksmöte har vi fört fram förslag som skulle kunna underlätta för kommuner som har ambitionerna att förändra stora skolor så att de kan fungera i mindre enheter. Då skulle man också beakta det behov som eleverna har av en fast punkt i skolan där de kan känna sig hemma, dvs. ett eget klassrum. Både statsrådet och Elisabeth Fleetwood har talat om önskemålet om och nödvändigheten av arbetslag och mindre undervisningsgrupper, som SIA skolan öppnar möjligheter till. Jag tror också att detta kan bidra till en bättre arbetsmiljö i skolan. Det ger eleverna fler vuxenkontakter, och det ger också möjligheter för lärarna att stödja och hjälpa varandra. Det är många elever som i dag upplever skolan som meningslös, och detta i sin tur skapar oro, disciplinsvårigheter och skolk. Avsaknaden av samband mellan teori och praktisk verksamhet har i många fall orsakat elevernas negativa attityd till skolan. Vi har ifrån centern under hela 1970-talet påpekat det viktiga i att de praktiska momenten får större utrymme i dagens skola, och vi är naturligtvis glada över att man i den nya läroplanen tagit fasta på detta. Här har talats om det viktiga i samarbetet mellan hem och skola. Det vill jag också understryka. Det får inte vara så, som det ofta är i dag, att den kontakt som föräldrar har med skolan äger rum bara när någonting har gått snett. Föräldrarna behöver ett naturligt samarbete med skolan, men lika viktigt är att skolan behöver föräldrarnas engagemang. Jag delar statsrådets uppfattning att SIA-reformen och den nya läroplanen isig innebär stora möjligheter att förändra och utveckla skolan till det bättre. Ute i kommunerna har man också vid det praktiska genomförandet stor frihet att utforma skolan efter de lokala behoven. Men vad som fordras är intresse och engagemang från alla som är berörda —skolstyrelsen, personalen på skolan, eleverna och inte minst föräldrarna. Finns detta engagemang, då kan vi också hoppas på en positiv utveckling för skolan och dess arbetsmiljö.

Herr talman! Jag påpekade också i mitt anförande att vi har problem. Naturligtvis var det svåra problem som Elisabeth Fleetwood talade om i sin interpellation. Jag berörde också att stora skolor och anonymiteten där har mycket stor betydelse. Det har ju visat sig att ett av problemen i skolan är att eleverna så ofta måste byta lärare. Det har naturligtvis att göra med den otrivsel många lärare känner och att man gärna flyttar från en skola som är ansedd för att vara litet . svår, kanske ha litet störande elever osv. Det finns exempel på att barn under de tre åren på mellanstadiet har fått byta lärare ända upp till tio gånger. Det är naturligtvis oroväckande och bekymmersamt, för det är ju här grunden skall läggas för vidare utbildning. Detta utgör en tankeställare som jag skulle vilja skicka vidare till statsrådet, nämligen att i de skolor där man har särskilt stora problem och där man har en omsättning på lärare som är högre än vad vi kan tolerera över huvud taget får man naturligtvis speciella problem, om man inte på något vis kan erhålla särskilt stöd för att få bättre stabilitet i just de skolorna.
Herr talman! Jag skall inte blanda mig i dialogen mellan Elisabeth Fleetwood och Kerstin Göthberg. Låt mig bara säga att jag håller med dels den ena, dels den andra. Elisabeth Fleetwood frågar mig när man kan få del av resultat från arbetet i kommittén mot våldet i skolan. Det är väl litet tidigt att fråga det, eftersom kommittén hade sitt första sammanträde den 15 februari. Låt mig i alla fall försäkra att arbetet pågår med full kraft. Nästa sammanträde kommer att äga rum om någon vecka. De problemklasser, problemskolor och problemområden som vi har skall naturligtvis få hjälp genom det nya statsbidragssystemet, som skall styra mer resurser dit där behoven är större. Men vi har helt nyligen börjat med detta statsbidragsystem — det infördes den 1 juli 1978. Vi har alltså bara erfarenhet av ett enda helt läsår. Det här är inte heller någon alldeles lätt uppgift. Det är ju inte bara fråga om att ge pengar till dem som behöver bidrag, utan det gäller också att ta pengar från dem som inte behöver de bidrag de har. Jag tror att det är den delen som är svårast.

Herr talman! Med stort intresse har jag tagit del av en debatt mellan olika borgerliga företrädare, som ömsom talar om de stora problemen och ömsom säger att det egentligen inte är så stora problem, utan att allt är ganska bra. I och för sig kan jag hålla med Britt Mogård om att båda har rätt, men jag tycker att vi då måste ta konsekvenserna av detta genom att just där det finns stora problem sätta in extra satsningar, så att det kan bli en bättre arbetsmiljö där. Det handlar ju här om att prioritera de ekonomiska resurser som står till buds. Vi hävdar på socialdemokratiskt håll att åtgärder inriktade på skolans problem, med de dåliga arbetsmiljöer som finns på vissa håll, måste prioriteras. Vi är därför beredda att anslå 100 milj.kr. utöver vad som f. ö. satsas på skolan, just för att förbättra de dåliga arbetsmiljöerna. Jag vill uppmana de borgerliga riksdagsledamöterna att minnas detta när ni talar om de problemen och att komma ihåg att ni genom att stödja det här förslaget kan hjälpa till att undanröja de arbetsmiljöproblem som finns på en del håll, dock inte överallt.
Herr talman! Det är ju helt omöjligt att man på något sätt skulle kunna glömma socialdemokraternas förslag om 100 miljoner, eftersom det påminns om det förslaget åtminstone en gång i veckan. Jag förstår dock fortfarande inte vad dessa 100 miljoner skulle kunna göra för underverk. Mera pengar är alltid mera pengar, som Lena Hjelm-Wallén påpekade i vår förra debatt — och det kan jag hålla med om — men man skall ju att förbättra lärarnas arbetsmiljö också ha någonstans att ta pengarna. Men i ett statsbidragssystem som är uppbyggt så att man skall kunna styra resurserna dit där behoven är störst är 100 miljoner inte särskilt mycket pengar att lägga på det hela. Dessutom vill socialdemokraterna lägga dessa 100 miljoner till länsskolnämndsresurser och alltså så att säga ta tillbaka litet av den decentralisering som vi har beslutat om, innan vi ens har fått mer än ett läsårs erfarenhet av hur statsbidragssystemet är. Lena Hjelm-Wallén sitter dessutom i skoldelegationen, som håller på med en utvärdering av resursfördelningen. Kan man inte tänka sig att Lena Hjelm-Wallén gör en liten paus i påminnelserna om dessa 100 miljoner — förslaget ligger faktiskt i riksdagen i alla fall — och i stället väntar tills vi får en ordentlig utvärdering av hur resursfördelningen slår?
Herr talman! Nej, någon paus tänker jag inte göra, Britt Mogård! Kampen för en bättre arbetsmiljö i skolan kan man inte göra någon paus i. Med det här förslaget visar vi att vi är konsekventa i vår uppfattning att arbetsmiljöfrågorna är viktiga i skolan. Varför föreslår vi då de 100 miljonerna och den här tekniken via länsskolnämnden? Jo, därför att man i skolan tidigare på 1970-talet har haft väldigt fin erfarenhet av de s.k. SÅS-medlen, medlen för särskilda åtgärder på skolområdet. Det var visserligen mycket mindre pengar än de föreslagna 100 miljonerna, men redan med 10, 15 och så småningom upp till 30 miljoner gjordes fina insatser med SÅS-medlen. Vi tror att man med samma teknik, där man riktar in sig på speciella problem, kan göra en god insats med 100 miljoner. Sedan är det ju så att vi allesammans har i stort sett samma ekonomiska ram, men vad det handlar om är att göra prioriteringar inom den ramen. Vi socialdemokrater prioriterar alltså skolans problem.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi har mycket goda erfarenheter av SÅS-medlen. Det var de goda erfarenheterna som gjorde att vi införde det nya statsbidragssystemet med en behovsstyrd resursfördelning. Det är exakt samma teknik. Om man så vill, kan man säga att SÅS-medlen har utökats i betydande utsträckning, och i stället för att gå via länsskolnämnderna går de direkt till kommunerna. Nu vill alltså Lena Hjelm-Wallén att 100 milj.kr. skall gå till länsskol nämnderna, att fördelas efter behov. Om man ser genomsnittligt på denna, som det kan tyckas, ganska enorma summa, finner man att den räcker till för att anställa ytterligare en vuxen person vid var fjärde skola i det här landet. Lena Hjelm-Wallén och hennes parti gör stor affär av detta och säger att dessa 100 miljoner skall öka personaltätheten i skolan. Hur man än räknar lär det inte bli någon betydande personalförstärkning i problemskolorna — så få är dessa tyvärr inte.
Herr talman! Jag tycker att det egentligen är litet ynkligt att Britt Mogård skall förringa en insats på 100 miljoner. Gör något själv då, skulle jag vilja säga! Vi är överens om SIA-statsbidraget, för vilket de goda erfarenheterna av SÅS-medlen låg till grund. Men för den skull kan man ju vilja ha en ytterligare förstärkning av detta bidrag. Ett sätt att förstärka det är att gå över dens.k. länsskolnämndsresursen. När Britt Mogård talar om den verkar det som om det är någonting som stannar inom länsskolnämnden. Att man går över länsskolnämnden beror på att det är så pass stor skillnad mellan kommunerna. Det här ger en möjlighet att fördela mer pengar till de kommuner som har de största problemen. Jag tycker att Britt Mogård, som borde känna till Stockholms läns problem alldeles särskilt, i stället skulle vilja öka den här resursen, som kan ge olika mycket åt kommunerna. Inte minst i den här regionen skulle man då kunna ge särskilt mycket till de kommuner som verkligen har stora problem också i skolan.

Herr talman! Jag vill helt spontant föra in några synpunkter i den här debatten — jag kom in i kammaren för att sitta som åhörare, eftersom det alltid är så få ledamöter i kammaren en sådan här dag. Debatten, som gäller ett åtgärdsprogram mot våldet i skolan, har betecknats som märklig. Jag kan möjligen bidra till att göra den än mer märklig — dock inte enligt min åsikt. Det finns många grundläggande orsaker till att det är otrivsamt i skolan och till att där förekommer våld och bekymmer av allehanda slag. Jag vill här ta in frågan om kostens betydelse för att människorna skall må bra, ha det bra och vara bra. I en rapport kan man läsa att 28 96 av eleverna går till skolan utan att äta någonting på morgonen och sedan kanske äter någonting som ger bara ett mindre gott tillskott av näring. Hur skall eleverna då kunna vara bra i skolan, uppföra sig bra och trivas i skolan? Lärare, elever och föräldrar skall ha möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö. Den här debatten gäller lärarnas arbetsmiljö, men det är ju fråga om hela arbetsmiljön i skolan. Men om eleverna kommer till skolan hungriga med en sugande känsla efter någonting, så måste denna känsla yttra sig i någonting, kanske i samarbetssvårigheter. Jag har velat framföra dessa synpunkter, och jag kräver inget svar i dag. Måhända tycker ni att det här är märkligt, men det gör ingenting bara ni funderar över om det kan ligga någonting — och kanske inte så litet — i det jag fört in i debatten i dag.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka krav som bör ställas på tryckt information som utsänds till hushållen för att det klart skall framgå att materialet inte kommer från officiell myndighet. Som Ingrid Sundberg antytt i sin motivering kan frågor av det angivna slaget prövas enligt marknadsföringslagen när det rör sig om reklam för varor och tjänster. Sådan prövning har också ägt rum i några konkreta fall.
Genom konsumentombudsmannen kan brott mot marknadsföringslagen beivras. Därigenom säkras inte bara konsumentens rätt till riktig information om en vara, också producenten garanteras att hans produkt inte används på ett otillbörligt sätt i ett konkurrerande företags marknadsföring. Enligt tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ge ut i tryck vad han eller hon önskar. Enskild person eller organisation kan genom utformningen av t.ex. informationsmaterial ge detta en prägel av statlig eller kommunal information och därigenom grovt vilseleda mottagarna. Av tradition och erfarenhet betraktas nämligen officiell information som betydelsefull.
Rör det sig däremot om åsiktsinformation, t.ex. information av politisk karaktär, är marknadsföringslagen inte tillämplig. Det finns inte heller i Övrigt, t.ex. i tryckfrihetslagstiftningen, några regler som i sådana fall ställer upp krav av det slag som Ingrid Sundberg nämner. Enligt min uppfattning skulle sådana regler innebära ett opåkallat ingrepp i tryckfriheten.
Vilka krav bör ställas på tryckt information som utsänds till hushållen för att det klart skall framgå att materialet inte kommer från officiell myndighet?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Om det hade varit en tryckfrihetsfråga, hade jag ställt den till justitieministern. Hade det varit en fråga som gällde marknadsföringslagen, hade jag ställt den till handelsministern. Men jag såg detta som en fråga om moral, och därför ställde jag den till statsministern. Jag är med andra ord inte nöjd med svaret. Jag hade hoppats att statsministern själv skulle ge uttryck för hur man skall göra bedömningar i det här fallet. Låt mig ta ett par exempel — och jag skall här inte i första hand ta broschyren som har gått ut till dem som bor inom 80 km från Barsebäck. En barnmatstillverkare skickar ut informationsmaterial, som ger intryck av att komma från socialstyrelsen, med uppmaning till mödrarna att sluta amma, eftersom amningen skulle kunna ge cancer i brösten, och i stället använda en mjölkersättning. En bilfirma, som tillverkar bilar med små hjul, ger intryck av att informationen kommer från trafiksäkerhetsverket, och man pekar på den starkt ökade olycksrisken för bilar med stora hjul. I samtliga dessa fall rör det sig om åsiktsinformation. När det gäller bilen kan jag möjligen säga att reklamen går att fälla enligt marknadsföringslagen. Men i samtliga fall gäller det ändå att pracka på människor åsikter genom användning av skrämsel — och ge intryck av att informationen kommer från officiell myndighet. Vi har kanske alla sett broschyren Om kriget kommer. Civilförsvaret har aktualiserat framtagandet av ett nytt beredskapsmaterial mot bakgrund av hur världen ser ut i dag. Också hos oss kan det behövas information om hur man skall uppträda i krissituationer, inkl. en kärnkraftsolycka, och den informationen skall komma från myndigheter. Men att försöka — som man i broschyren från linje 3 har gjort — ge intryck av officiell publikation är alltså, som jag ser det, en fråga om moral, om dålig moral. Jag skulle önska att statsministern tog avstånd från detta agerande. Här är det inte fråga om tryckfrihet eller otillbörlig marknadsföring, det är en fråga om anseende. Man talar om förakt för politiker, och enligt min uppfattning är det just sådana här skrämselaktioner som kan skada — inte bara politiker utan samhället självt i dess myndighetsutövande. Jag har inte här för avsikt att kommentera trovärdighet eller trolöshet i det material som har sänts ut — eller de påståenden som har gjorts — inför folkomröstningen. Jag skall inte heller kommentera det helt lagenliga i att använda statsrådsartiklar i uttalanden och skrifter som riktar sig till särskilda målgrupper, varvid man också kan få den uppfattningen att det är fråga om myndighetsutövande. I stället skall jag begränsa mig till vad min fråga ytterst gällde, nämligen om det är riktigt att skicka ut — under förespegling av att den kommer från officiell myndighet — en broschyr som börjar på följande sätt: Myndigheterna tar numera risken för stora reaktorolyckor på fullt allvar. Vid förhöjd beredskap vill tjänstemännen vid Statens Strålskyddsinstitut ha utrymningsplaner upp till mellan 40 och 80 km från varje kärnkraftverk.” Osv., osv. Det är många, många människor som kar ringt mig om den här broschyren, och samtliga har fattat det så att den har kommit som samhällsinformation.

Herr talman! De första exemplen som Ingrid Sundberg tog — i varje fall ett av dem — kan, anser jag, prövas enligt marknadsföringslagen. Sedan säger Ingrid Sundberg att hon skall återkomma till vad hennes fråga gällde. Det hade ju då gått bra att formulera den frågan skriftligen och inte utforma den så allmänt som Ingrid Sundberg gjort. Mot den allmänna bakgrund som angavs i den ställda frågan har jag svarat. Nu tar Ingrid Sundberg upp denna broschyr. Det kan inte ha undgått Ingrid Sundberg — och inte heller någon annan — att det står klart och tydligt i broschyren att den kommer från linje 3. Det står dessutom i texten: ”Du har fått denna information från Folkkampanjen Nej till kärnkraft . All information i foldern är hämtad från Strålskyddsinstitutets utredning "Effektivare beredskap” och från den Statliga reaktorsäkerhetsutredningen ——=-.” Jag tycker att det kan finnas skäl, utan att göra några värderingar, att till kammarprotokollet läsa in också de delarna av broschyren och inte bara de partier som Ingrid Sundberg läste upp. Sedan är det precis som jag sade i mitt svar så, att man då man behandlade de här sakerna kom fram till att för varor och tjänster inrätta ett system enligt vilket reklam kunde prövas. När det gäller åsiktsinformation har man kommit fram till att det inte skall prövas, och jag betraktar förändringart.ex. i tryckfrihetsförordningen som opåkallade mot den här bakgrunden. Det är min bestämda mening.

Herr talman! Jag delar statsministerns uppfattning härvidlag — också jag betraktar förändringar i tryckfrihetsförordningen som fullständigt opåkallade. Jag tycker att vi här i Sverige skall vara stolta över den tryckfrihetsförordning som vi har. Men det hindrar inte att statsministern både som statsminister och som enskild människa kan anlägga synpunkter på vilka medel som är inte tillåtliga men lämpliga, önskvärda eller omoraliska i en kampanj där åsikter spelar en mycket stor roll. I det här fallet skickades broschyren ut i ett brunt kuvert på vilket det stod: Viktig information till hushållen i händelse av kärnkraftsolycka. På kuvertet stod vidare postverket, tillslutet enligt postverkets medgivande osv. På baksidan står — och jag vill gärna ha in det också i protokollet: Folkkampanjen Nej till kärnkraft, Stockholm. Men det står med så liten stil att det för mig vore fullständigt otänkbart att utan ordentliga glasögon kunna läsa vem som är avsändaren. Många ser praktiskt taget inte vad det står. Och det är lagligt, det är riktigt. Men vad som gör det så osympatiskt är att innehållet i detta kuvert har en enda uppgift, och det är att skrämma människor. Vi har rätt att skrämma människor — vi kan använda alla tänkbara medel. Men jag hade ändå hoppats att statsministern skulle ha kunnat uttrycka en enda synpunkt om att det i alla fall inte är lämpligt att använda myndigheters agerande eller myndigheters material eller sådant material som ger intryck av att komma från myndigheter för att skrämma människor.

Herr talman! Jag kan inte dra någon annan slutsats än att när Ingrid Sundberg läser vad som står att läsa i strålskyddsinstitutets utredning Effektivare beredskap och när hon läser partier från den statliga reaktorsäkerhetsutredningen, då blir hon skrämd.

Men svaret på Ingrid Sundbergs fråga kanske ändå ligger i vad hon själv gav uttryck åt här nyss. Hon och andra har blivit skrämda av vad officiella utredningar har meddelat beslutsfattarna.
Herr talman! Det är säkerligen många som skulle kunna bli skrämda av någonting i praktiskt taget samtliga utredningar. Visst finns det mycket, inte minst i de här utredningarna, som kan verka skrämmande. Men vad det här rör sig om är att ge intryck av att informationen är direkt riktad till den enskilde från myndigheterna. Sedan anger man var informationen är hämtad, men det är inte fråga om några citat — den är hopträngd, populariserad och sammanställd. Den är inte ett konkret och direkt referat av olika avsnitt i utredningar. Man kan givetvis använda nästan samtliga utredningar till att, som jag sade tidigare, sätta ihop skrämselpropaganda. Men jag är glad, herr talman, att vi har fått dessa synpunkter framförda. De kan kanske ändå utgöra ett memento i framtiden, när organisationer eller enskilda försöker att ge intryck av att ge information från officiell myndighet.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag anser det riktigt att svensk person, anställd av svenskt företag och bosatt och beskattad i Sverige, saknar möjlighet till ersättning vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd, därför att han utför sitt arbete i annat nordiskt land. På socialförsäkringens område finns ett omfattande nordiskt samarbete. Detta har kommit till uttryck i den nordiska trygghetskonventionen från år 1955 och en därtill anslutande överenskommelse år 1975 om förmåner vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd. En grundläggande tanke i dessa överenskommelser är att Norden betraktas som en sammanhållen enhet ur socialförsäkringssynpunkt. Detta innebär i princip att medborgare i något av de nordiska länderna vid bosättning, arbete eller vistelse i något av de andra länderna blir tillförsäkrad bl.a. sjukförsäkringsförmåner enligt det landets regler. Överenskommelsen från den 6 februari 1975 om förmåner vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd innehåller ett undantag från huvudregeln. Undantaget innebär att en arbetstagare som vistas i annat nordiskt land än bosättningslandet för att under en kortare tid, som regel högst tolv månader, arbeta för ett företag som har sitt säte i bosättningslandet, under denna tid skall stå kvar i sjukpenningförsäkringen i bosättningslandet oavsett att han arbetar i ett annat land. I annat fall blir det alltså sysselsättningslandets socialförsäkringssystem som skall tillämpas. Ingrid Sundbergs fråga synes avse sådana fall där det gäller arbete i annat nordiskt land under längre tid än tolv månader. I dessa fall har alltså vederbörande rätt till ersättning vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd enligt de regler som gäller för medborgarna i det land där han arbetar. Jag vill tillägga att ett förslag till ny nordisk konvention om social trygghet läggs fram i dagarna. De grundläggande principerna angående sjukförsäkringsförmånerna är emellertid oförändrade även i den nya föreslagna konventionen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Jag är särskilt glad över att jag riktat frågan inte bara till socialministern utan också till den nordiska samordningsministern. Det förhåller sig nämligen inte så som socialministern säger i svaret. Jag har här en dom i ett ärende från södra försäkringskassan som gäller två fall. Socialministern säger i näst sista stycket i sitt svar: ”Ingrid Sundbergs fråga synes avse sådana fall där det gäller arbete i annat nordiskt land under längre tid än tolv månader.” — Det är förhållandet i de här två fallen.

Det svenska företaget betalar sociala avgifter. Personerna i fråga betalar skatt i Sverige, men de pendlar över till Danmark och utför för det svenska företagets räkning arbete i Danmark under en tid som är längre än tolv månader och där utsträckningen över tolv månader inte är oförutsedd. Från dansk sida har man vägrat att betala ut ersättning vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd. Dessa personer är alltså icke försäkrade. Om man nu tittar i I kap. 3 § lagen om allmän försäkring, finner man att den säger, att ”svenska medborgare, så ock de som utan att vara svenska medborgare äro bosatta i riket” omfattas av försäkringen. Enligt förarbetena till lagen om allmän försäkring är grundtanken med försäkringssystemet att för sjukdom m.m. försäkra dem som enligt 1 kap. 3§ AFL omfattas av försäkringen. Här har det alltså blivit ett glapp som drabbar ytterligt få personer, nämligen — som jag redovisade här — dem som är anställda av svenskt företag och arbetar i annat nordiskt land och därvid icke får sjukpenning i något av länderna. Jag vore nu glad, om socialministern i samband med det nya konventionsförslag som skall läggas fram kunde hinna beakta de här fallen, så att det inte blir något glapp i försäkringen. Jag kanske senare kan återkomma till vad Nordiska rådets kulturutskott säger om de här sakerna.

Herr talman! Avsikten med den överenskommelse som finns mellan de nordiska länderna är att ingen skall så att säga kunna falla mellan stolarna i det här systemet. Ingrid Sundberg har givit ett exempel på att sådant ändå kan inträffa, och jag vill gärna säga att ett liknande exempel togs upp vid den sammankomst som de nordiska samarbetsministrarna hade med företrädare för arbetsmarknadens parter i Norden häromveckan i Köpenhamn. Detta har lett fram till att man, i medvetande om att människor har fallit mellan stolarna trots de gällande reglerna, har tagit kontakter mellan riksförsäkringsverket och sikringsstyrelsen, som det heter i Danmark, för att klarlägga tillämpningen av reglerna i den nordiska överenskommelsen, och handlingar i målet är alltså under arbete.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det här klarläggandet, kanske särskilt för det löfte jag kan lägga in i uppgiften att man vid utarbetandet av den kommande konventionen mellan de nordiska länderna skall ta hänsyn till sådana här fall. Faktum är emellertid att man på juristhåll anser att det kommer att fordra en ändring av artikel 8.
Enligt uppgifter i massmedia planerar Sverige att exportera s.k. civila patrullbåtar till flera stater kring Persiska viken, bl.a. till Oman, där det finns en organiserad befrielserörelse . En sådan försäljning måste anses klart strida mot riksdagens beslut om vapenexport.
Som den nu tyds — det finns också domfall på det — kommer resultatet nämligen att bli att de här gränsgångarna faller emellan. Jag hoppas att jag kan tolka socialministerns uttalande så, att man, om så skulle befinnas nödvändigt, är villig att göra en sådan förändring i denna överenskommelse mellan de nordiska länderna.
Det vore naivt att tro att patrullbåtarna i fråga i ett av världens just nu mest strategiska områden, och där förtrycket av den inhemska befolkningen är stort, skulle användas enbart för civila ändamål. Anser utrikesministern att försäljning av svenska patrullbåtar till Oman står i överensstämmelse med riksdagens beslut om reglerna för vapenexport?

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat utrikesministern om han anser att försäljning av svenska patrullbåtar till Oman står i överensstämmelse med riksdagens beslut om reglerna för svensk vapenexport. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt vad jag har inhämtat är ifrågavarande patrullbåtar av samma typ som används av det svenska tullverket. Det är en helt civil konstruktion som byggs i plast. Byggnadstiden är omkring 14 månader. Först om en sådan båt bestyckas räknas den som krigsmateriel. Om en ansökan om utförseltillstånd för patrullbåtar som klassas som krigsmateriel skulle inges, kommer den att prövas enligt de riktlinjer som har antagits av riksdagen.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Det var dock inget bra svar — det var synnerligen oklart. Från vpk har vi vid upprepade tillfällen påtalat Sveriges inkonsekventa och felaktiga politik vad gäller vapenexporten, en politik som i detta fall liksom i så många andra fall dessutom strider mot riksdagens beslut. Vi tog upp den frågan i samband med exporten av patrullbåtar till Malaysia och vi tog också upp den i samband med exporten av krigsmateriel till Indonesien, där dessa båtar används för att begå folkmord bland befolkningen i Östtimor. Nu gäller det alltså Oman. Enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt för vapenexport får inte krigsmateriel sändas till en stat som har inre väpnade oroligheter. I Oman förekommer en organiserad befrielsekamp, ledd av PFLO. Därtill kommer att efter vad som har hänt i Iran skall USA nu rusta upp Oman. Man skall förlägga baser dit, och en försäljning från Sverige av dessa patrullbåtar bidrar därmed till att rusta upp en av stormakterna. Området kring Persiska viken är dessutom på grund av oljan ett av världens strategiskt mest känsliga områden. Det är också ett av världens oroligaste områden, där vad som helst kan hända. Det framgår också av en skrift som har givits ut av utrikespolitiska institutet, där man tar upp den kraftiga militära upprustningen i området. Nu säger Staffan Burenstam Linder att det är fråga om civila båtar. Enligt vad jag har inhämtat är de bestyckade. Här står alltså uppgift mot uppgift. Det finns emellertid en passus i de bestämmelser som riksdagen har fastställt som säger att för militärt bruk utformade fartyg och båtar inte får exporteras utan tillstånd. Att det här är fråga om sådana båtar tycker jag är uppenbart. Man kan alltså inte krypa bakom argumentet att de inte skulle vara bestyckade.

Herr talman! Stig Alftin har frågat mig vilka insatser regeringen är beredd att vidta för att trygga de 250 arbetstillfällena vid Record AB, Bollnäs. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att trygga sysselsättningen för de anställda hos Record AB och Blom-Rosa AB. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Record AB har nyligen inställt sina betalningar. Företaget har under senare år drivits med stora förluster och har sedan hösten 1979 inte kunnat fullgöra sina åtaganden i form av amorteringar och räntor på lokaliseringslån och industrigarantilån. Inte heller har bolaget kunnat fullgöra inbetalningar av arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt. Statens sammanlagda förfallna fordringar på bolaget uppgår till omkring 9 200 000 kr. Med hänsyn härtill och till att bolaget har stor sysselsättningspolitisk och regionalpolitisk betydelse är rekonstruktion av Record AB nödvändig. Jag kan i dag inte uttala mig om vilken form för en rekonstruktion som är lämpligast. Det är också för tidigt att göra något uttalande om eventuella insatser från statens sida, eftersom man inte i dag kan ha någon uppfattning om behovet av sådana insatser. Beträffande Blom-Rosa AB har jag erfarit att bolaget för några dagar sedan försattes i konkurs. Det ankommer på konkursförvaltaren att försöka finna köpare som är beredd att fortsätta verksamheten. Företaget har inte fått något regionalpolitiskt stöd eller industrigarantilån. Något ärende om detta företag har inte aktualiserats hos industridepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. I Bollnäs kommun tillverkas stoppmöbler av tapetserarfirman Record AB. Ägare till företaget är fabrikör Carl Holmqvist med söner. Vid fabriken i Bollnäs finns sammanlagt ca 240 anställda. Direkt och indirekt är 700-800 personer i Bollnäs beroende av företaget för sin utkomst. Record AB är kommunens näst största industri. En stor del av de anställda är väl utbildade och kvalificerade yrkesarbetare, och fabriken är en av de modernaste och tekniskt mest välutrustade i sitt slag i landet. Omsättningen uppgår till ca 45 milj.kr. Av tillverkningen avser närmare hälften produkter för IKEA. Tillsammans med den del av produktionen för IKEA som går till IKEA:s anläggningar utomlands beräknas ca 60 90 av företagets försäljning gå på export. Record AB har stora finansiella svårigheter och har sedan en tid tillbaka inställt betalningarna. Sedan nu ackordcentralen behandlat ärendet har kronofogden inlämnat en konkursansökan avseende företaget. Jag förutsät att trygga sysselsättningen i Bollnäs ter att konkursförvaltare nu kommer att utses och att en kunnig konsult får till uppdrag att rekonstruera företaget. Record AB beräknas ha skulder i form av obetalda skatter och arbetsgivaravgifter på ca 3 milj.kr. Härtill kommer ett den 31 januari 1980 förfallet industrigarantilån på 2 250 000 kr. Dessutom är företaget skyldigt mellan 4,5 och 5 milj.kr. i förfallna räntor och amorteringar på statliga lokaliseringslån. Staten har satsat stora pengar i företaget för att tillskapa industriell sysselsättning i vår kommun. Vi har även från kommunens sida bidragit med avsevärda belopp, bl.a. vid köpet av den äldre fabriken, vilket var en av förutsättningarna för att den nya skulle komma till stånd. Det är viktigt att det nu sker en bevakning av att de pengar som har satsats för nya jobb i Bollnäs också fortsättningsvis används till det de är avsedda för. Eftersom orderingången är god vid företaget, är det viktigaste just nu att produktionen hålls i gång, så att man får behålla kunderna på marknaden och jobben vid Record AB inte äventyras inför framtiden. Det är också viktigt att de anställda får all nödvändig information om den fortsatta utvecklingen och verksamheten vid företaget. Jag vill fråga industriministern om han är villig att göra allt som står i hans makt för att rädda jobben vid Record i Bollnäs. De anställda är angelägna om att få ett svar på den frågan nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. I dag gäller det sysselsättningen i min hemkommun Bollnäs. Det är inte så ofta jag ställt frågor just om detta — undantaget gäller SJ-verkstaden — och att jag inte behövt göra det beror naturligtvis på många lyckliga omständigheter. Företagsamheten i Bollnäs har varit och är fortfarande av det gedigna slaget. Vi har många skickliga och erfarna arbetare och ambitiösa och kunniga företagare som tillverkar åtskilliga goda produkter. Bollnäs kommun arbetar också på ett föredömligt sätt för att bevara och stärka sysselsättningen i kommunen. Men nu har vi fått problem i två viktiga företag i kommunen, och det behövs hjälp och stöd för att bevara sysselsättningen. Jag vill än en gång tacka industriministern och även sända med ett tack ”hem” till departementet, till dem som där nu arbetar med dessa sysselsättningsfrågor, framför allt i vad gäller Record med dess 230 anställda. Record AB kommer att gå i konkurs, och det pågår nu arbete med att åstadkomma en snabb rekonstruktion av företaget. Man räknar från industridepartementet tydligen med att företaget skall fortsätta sin verksamhet, och det är naturligtvis ett riktigt ställningstagande. Det är nödvändigt inte minst ur sysselsättningssynpunkt att produktionen kan hållas i gång där kontinuerligt. Företaget har goda förutsättningar i form av moderna lokaler och maskiner samt skickliga och erfarna arbetare och tjänstemän. Det finns också en marknad för möbelprodukterna. Det föreligger emellertid akuta problem. BI. a. behövs likvida medel tills konkursen genomförts och en ny ägare trätt till. Är industriministern beredd att garantera erforderliga medel? Det är också viktigt att de anställda, som naturligt nog oroas av läget, inte ytterligare belastas. På torsdag måste pengar finnas för löneutbetalningar på 0,25 milj.kr. Industriministern har tidigare visat positivt intresse för Blom-Rosa och även besökt företaget. Detta är naturligtvis också ett företag som måste fortleva och där de anställda bör kunna känna trygghet. Ägaren är utbildad hortonom och civilekonom, och det är synnerligen angeläget att han kan få fullfölja den satsning han påbörjat och den progressiva utveckling av branschen som han harinlett. Han satsade på energibesparing från början med tredubbla fönster osv. Detta medför lägre energikostnader, vilket är positivt från konkurrenssynpunkt. Blom-Rosa är faktiskt Sveriges modernaste trädgårdsföretag. Kan industriministern se någon möjlighet att hjälpa också detta företag?
Herr talman! När det gäller Record AB vill jag säga att industridepartementet är djupt involverat i arbetet med en rekonstruktion av företaget. Det är därför inte möjligt för mig att här närmare gå in på enskildheterna i den affären. Jag kan bara försäkra både Gunnel Jonäng och Stig Alftin att departementet inte sparar någon möda när det gäller att rädda jobben i Bollnäs.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det senaste svaret. Det är inte bara jobben vid Record AB som hotas. Som fru Jonäng nämnde har det uppkommit stora problem även vid ett annat företag i Bollnäs, nämligen vid Blom-Rosa AB. Det är ett helt nybyggt och modernt företag som i stor skala har satsat på växthusodling av tulpaner. Där hotas nu jobben för ytterligare ett femtiotal anställda. Det är nödvändigt att samhället går in för att rädda även dessa jobb och detta företag, där stora kapitalinvesteringar redan är gjorda av samhället. Kommunen har också ställt stora markområden till företagets förfogande. På arbetsförmedlingens distriktskontor i Bollnäs fanns det under januari månad 1063 arbetssökande. Kvarstående utan arbete för omedelbar placering från föregående månad var 419 sökande, därav 166 kvinnor. Vi har genom åren förlorat många hundra jobb i Bollnäs, främst på den statliga sidan inom SJ. Det har nyligen inom kommunen bildats en arbetsgrupp bestående av representanter för Gävle-Dala LO-distrikt och Statsanställdas förbund. Jag vill i detta sammanhang nämna att arbetsgruppen har kommit fram till att ca 420 jobb inom SJ och posten i Bollnäs är hotade på grund av den pågående och planerade strukturrationaliseringen inom den statliga sektorn. Vi har alltså i Bollnäs kommun många och allvarliga sysselsättningsproblem inför framtiden, vilket industriministern bör känna till, när han nu skall medverka till insatser för att rädda jobben vid Record AB och Blom-Rosa AB i Bollnäs.
Herr talman! Industriministern sade att han inte skall spara någon möda när det gäller att rädda sysselsättningen i Bollnäs. Jag noterar detta. I detta yttrande ligger ett löfte. Jag skall ta detta löfte med mig hem till Bollnäs kommun, företag och anställda. Jag hoppas och tror att vi nu skall kunna få till stånd fortsatt verksamhet vid dessa företag och att vi skall kunna bevara och stärka sysselsättningen i Bollnäs.

Herr talman! Med anledning av det interpellationssvar som jag gav Torkel Lindahl den 1 februari 1980 om vissa fartygsleveranser från Sölvesborgs Varv har han frågat mig om jag nu ämnar ingripa i egenskap av ägarrepresentant för att söka få en lösning till stånd. Enligt vad jag har erfarit skrev företrädare för två av partrederierna för nybyggena vid Sölvesborgs Varv den 5 februari 1980 till Svenska Varv och begärde skriftligt förslag till lösning av tvisten. Den 7 februari besvarade Svenska Varv brevet och hänvisade till de förslag till förlikning bolaget tidigare har lämnat. Svenska Varv hänvisar i sitt brev vidare till att enligt kontrakt mellan varv och beställare har vardera parten rätt att kräva skiljeförfarande för att lösa uppkomna tvister. Enligt vad jag inhämtat avser Svenska Varv att utnyttja denna rätt. Tvisten kommer således att behandlas i den ordning som är avtalad mellan parterna. Därtill kommer att det är företagets ledning som har att besluta i frågan.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

Fartyg för ca 200 miljoner ligger oanvända på grund av en tvist. Svenska Varv hänvisar till förhandlingar — förhandlingar som Svenska Varvs representanter inte ens orkar komma till. När rederiernas representanter sitter där kommer det så småningom en vaktmästare och talar litet generat om att Svenska Varvs representanter inte tänker komma den dagen. När det sedan talas om ett nytt sammanträffande och redarna ber om åtminstone ett löfte från Svenska Varvs representanter om att de tänker komma, så får redarna inte ens det. När så här mycket pengar ligger i denna verksamhet och den kostar så mycket i räntor per dag måste man uppmärksamma detta, för i längden är det faktiskt skattebetalarna som får stå för pengarna. Och det skulle ju vara ett väldigt underligt förhållande. Jag tycker att man som riksdagsledamot har en plikt att granska även hur de statliga företagen sköter sig. Nu har Svenska Varv tagit detta som en ursäkt för att avbryta förhandlingarna och hänvisar till tidigare förslag till lösning. Och vad är det för strålande förslag till lösning som man har kommit med? Jo, när det gäller ett av fartygen har varvet lämnat det mycket flotta erbjudandet att man skall återta fartyget samtidigt som man kräver in alla kontanta medel som rederiet förfogar över. Något sådant kan man ju inte gå med på. Hela denna sak är så klantigt skött att man verkligen måste fråga sig: Klarar Svenska Varvs ledning av sådana här saker. Klarar Svenska Varvs ledning över huvud taget av att leda sitt företag — med tanke på hur den har 'skött denna fråga? Det finns all anledning att ifrågasätta det. Jag bad i den tidigare interpellationsdebatt som vi hade att statsrådet skulle undersöka hur denna fråga har skötts, och det önskemålet kvarstår fortfarande. Här behövs det en rejäl utredning av vad som har hänt. Jag förutsätter att Svenska Varv snabbt får en lösning till stånd.
Herr talman! Jag vill säga till Torkel Lindahl att eftersom hela detta problem nu hänskjuts till ett domstolsförfarande, finns det ingen anledning att föra denna debatt vidare här i kammaren. Utgången av skiljeförfarandet får väl visa vilken av parterna som har rätten på sin sida i sammanhanget.
Herr talman! Jag måste erkänna att det här blir en konstig debatt, eftersom industriministern definitivt inte på något sätt är ansvarig för vad som har hänt. Men man kan konstatera att den enda gång Svenska Varv har agerat snabbt och kraftfullt var när man fick brevet från redarna den 5 februari. Då lyckades man inom två dagar svara att ingenting skulle göras. Dessförinnan har man över ett år dragit ut på saken och inte gjort någonting. Det finns fortfarande anledning för statsrådet att undersöka hur denna affär har skötts. Enligt min mening faller grava skuggor på Svenska Varvs lednings förmåga att hantera sådana här saker. Vi står ju i begrepp att fatta beslut om ytterligare stora pengar till Svenska Varv. Då måste Svenska Varv också ha en ledning som vi kan lita på.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilken effekt det särskilda anslaget av 3 milj.kr. har haft för främjande av nyetableringar av företag. För budgetåret 1979/80 har för vissa etableringsfrämjande åtgärder anvisats ett reservationsanslag av 4 milj.kr. Av beloppet disponerar statens industriverk 3 milj.kr. för att främja nyetableringar. Regeringen har vidare uppdragit åt industriverket att ta initiativ till en kampanj för att knyta kontakt mellan personer som har planer på att starta egen rörelse och sådana samhällsorgan som har till syfte att främja och stödja nyetableringar. Kampanjen skall bedrivas i samverkan med regionala utvecklingsfonder, handelskamrar, banker m.fl. organ som önskar delta. Jag har från industriverket erfarit att planering pågår för en samlad insats under hösten 1980 för att främja nyetableringar. Representanter för de nämnda organen deltar i planeringsarbetet. Att hösten 1980 har valts som en lämplig tidpunkt beror bl.a. på att man på flera håll nyligen har genomfört olika former av etableringskampanjer. Det har bedömts angeläget att fullfölja dessa innan ytterligare åtgärder vidtas. Etablering av nya företag är en lång process. Om en etablering är lyckad eller inte kan avgöras först när företaget har varit i drift under en tid. Det är därför rimligt att räkna med att effekten av de nu inledda åtgärderna inte kan bedömas förrän efter några år.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Den fråga jag ställt till industriministern berör således de medel riksdagen fattade beslut om i våras för en kampanj för nyetablering av företag. Det är angeläget att de som vill starta nya företag får erforderlig hjälp, och därför är det också viktigt att det som riksdagen beslutar om som stöd också ger resultat. Det har kommit till min kännedom att mycket litet hittills har gjorts med de beslutade medlen. Någon kampanj har ännu inte kommit i gång, och planering för en sådan ligger fortfarande i sin linda. Detta bekräftas också av industriministerns svar. Det har i många olika sammanhang diskuterats vilken makt riksdagsledamöter egentligen har, vilka möjligheter som egentligen finns för att påverka verkligheten. Det är i det sammanhanget inte särskilt uppmuntrande att veta att beslutade åtgärder förhalas, vilket faktiskt har skett i det här fallet. Jag har emellertid tagit del av en rapport från statens industriverk om etableringsfrämjande aktivitet genom de regionala utvecklingsfonderna under perioden den 1 januari 1978-den 30 juni 1979. Den rapporten visar att det funnits viss beredskap för att redan under hösten 1979 och nu under våren 1980 inom en del av utvecklingsfonderna bedriva etableringskampanjer. Men vad rapporten också visar är att det stora flertalet utvecklingsfonder inte nu längre har något större intresse av att driva en ren etableringskampanj som den som handelskamrarna bedrev våren 1978. I stället finns ett mycket större intresse för åtgärder för uppföljning av befintliga etableringsärenden. Jag undrar hur industriministern bedömer denna rapport? Riksdagen fattade sitt beslut under förutsättningen att det finns intresse för nyetableringskampanj. Detta intresse föreligger således inte längre. Vilka hänsyn tas nu till detta när planeringen för kampanjåtgärder görs? Herr talman! Det första möte som ägde rum för samarbete mellan olika intressenter i etableringskampanjen skedde enligt vad jag erfarit den 16 januari i år. Enligt mitt tycke är detta en senfärdig behandling och användning av riksdagens medel. Jag hoppas att industriministern kan instämma i detta. Jag har i min fråga i och för sig inte efterlyst en uppräkning av nya företag, för jag vet att det tar mycket lång tid innan man får fram ett konkret resultat. Jag har helt enkelt velat få fart på de pengar som riksdagen har beslutat om.
Herr talman! Jag är övertygad om att industriverkets enhet för företagsservice och utbildning verkligen engagerar sig i den här aktiviteten och att det är en strävan att uppnå ett positivt resultat som har gjort att man tagit god tid på sig för att planera den nya kampanjen. Avsikten är ju att den skall starta på nytt i höst. Det är riktigt, som Bonnie Bernström säger, att det inom utvecklingsfonderna har funnits ett något blandat intresse för att engagera sig i denna kampanj. Enligt vad som har meddelats mig är emellertid sex fonder beredda att omedelbart engagera sig, medan andra fonder har varit mera avvaktande i sin attityd. Genom att man tar erforderlig tid i anspråk för att planera den här verksamheten och finna de regionala arbetsformer som tillfredsställer utvecklingsfondernas behov tror jag dock att medlen kommer väl till pass och att resultatet blir det bästa tänkbara.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att medlen kommer väl till pass, men eftersom det nu föreligger andra förutsättningar för kampanjen borde det, enligt min uppfattning, vara möjligt att använda pengarna för att följa upp etableringsärendena. Att se till att företag fortsätter att existera är nog en lika viktig verksamhet som att se till att det skapas nya företag.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig dels om jag tänker göra något för att hindra att heleller halvstatliga företag betalar privatkapitalistiska företags felinvesteringar, dels om jag är beredd att medverka till att vid ett eventuellt samgående/samarbete mellan Ljusne Kätting och Bulten-Kanthal i Ramnäs bibehålla nuvarande produktionsvolym i Ljusne. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag vill medverka till att produktion och sysselsättning bevaras vid kättingfabriken i Ljusne. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Från SSAB Svenskt Stål AB har jag erfarit följande. I en utredning som gjorts av SSAB och Bulten-Kanthal AB föreslås att Ljusne Kätting och Ramnäs går samman i ett gemensamt bolag för tillverkning och försäljning av ankarkätting. Enligt ett förslag till konsortialavtal mellan bolagen skall de två parterna äga 50 20 var i det nya bolaget, som föreslås heta Svensk Ankarkätting AB. Fördelarna med samgåendet blir enligt utredningen stora. Samgåendet skulle ge större lönsamhet, ett bättre utnyttjande av produktionsapparaten och en kostnadsbesparing genom en gemensam organisation. Den totala kapaciteten i världen för tillverkning av ankarkätting beräknas uppgå till ca 160 000 ton per år. Världsmarknaden för år 1979 uppskattas till ca 85 000 ton, varav Ljusne och Ramnäs tillsammans sålde ca 18 000 ton. Kapacitetsutnyttjandet uppgår till ca 50 76 hos konkurrenterna och hos Ljusne och Ramnäs tillsammans till ca 40 26. Mot denna bakgrund förs MBL-förhandlingar om ett samgående. Om strukturella åtgärder måste vidtas, ankommer det på företagsledningen att på bästa sätt genomföra dessa.

Herr talman! Ingen av de närvarande i kammaren kunde undgå att höra att Nils Åsling svarade på någonting helt annat än de två frågor jag ställt och den fråga Gunnel Jonäng ställt. Det minsta man kan begära är att en minister svarar på de frågor man ställer. Jag tycker nog att industriministern gör det litet lätt för sig genom att skriva av vissa avsnitt av den utredning som SSAB och Bulten-Kanthal har gjort och sedan presentera detta som ett svar på en interpellation och en fråga. Det hör till bilden att denna utredning har utsatts för hård kritik från bl.a. facken i Ljusne. En rad direkta felaktigheter har påvisats. Man har som bekant också tvingats ta hänsyn till detta och invänta kompletterande material. Det är då ännu mer betänkligt att industriministern använder detta bristfälliga material som svarsunderlag. Jag skall nu kort koncentrera mig på den aktuella situationen i Söderhamn och det aktuella företaget, Ljusne Kätting AB. Det svåra sysselsättningspolitiska läget i Söderhamns kommun är inte obekant för någon. Det handlar om att ett stort antal arbetstillfällen försvunnit under 1970-talet. Det handlar också om att det under 1980-talet finns stor risk för att ytterligare 2 000 jobb försvinner, om ingenting görs för att förhindra en sådan avveckling. I Söderhamns kommun finns en väl utvecklad social, kulturell och yrkesmässig organisation och kunskap. För att behålla och utveckla den krävs naturligtvis att man för det första kan stoppa minskningen av antalet industrijobb och för det andra att man kan utveckla den befintliga basindustri som finns inom kommunen. Med det sista menar jag att den satsning som måste ske skall göras inom förädlingsledet. Ansvaret för detta måste i fortsättningen, vad jag kan förstå, ligga på regering och riksdag. Industriministern känner till problemen, och han vet vilka krav och önskemål som finns inte bara från kommunens utan också från de fackliga och politiska organisationernas representanter. Ljusne Kätting AB är ett halvstatligt företag som ingår i SSAB. Jag tror att många människor såg det statliga engagemanget som något positivt. Man utgick ifrån att det därmed skulle finnas en viss trygghet för att Ljusne Kätting inte skulle röna samma öde som många av de helt privatägda företagen i kommunen, nämligen nedläggning. Ljusne Kätting är, vad jag förstår, ett välskött företag. Man har en mycket kompetent ledning, och det finns en facklig organisation som på alla sätt försöker medverka till att förbättra företagets produktion och utveckling. Vad jag förstår har man lyckats väl med detta. Ljusne Kätting är den ledande kättingtillverkaren inte bara inom landet utan också utanför vårt lands gränser. Ljusne Kätting betraktas som en pålitlig säljare och en pålitlig tillverkare kvalitetsmässigt. Det är dessa faktorer som gjort att företaget kunnat behålla och utveckla sin produktion och marknad. Det är då en märklig manöver som SSAB nu håller på med. Den betyder nämligen, vad jag förstår, ett första steg mot att så småningom avhända sig Ljusne Kätting och lägga över produktionen på det privatkapitalistiska Bulten-Kanthal. Ljusne Kätting producerade år 1979 närmare 14 000 ton kätting. Bulten-Kanthals produktion var 3000-4000 ton. Under hela 1970-talet gick Ljusne Kätting med vinst. Bulten-Kanthal har gått med förlust. Enligt de förslag som nu presenteras skall man halvera produktionen i Ljusne och lägga över den på Bulten-Kanthal. Resultatet blir att man plockar bort 45-50 jobb i Ljusne. Ökningen i Ramnäs skulle bli 10-15 jobb. Vilka samhällsekonomiska fördelar blir det om man ökar arbetslöshetskön ytterligare i Söderhamns kommun? Vilka företagsekonomiska vinster görs genom att man slår sönder en lönsam halvstatlig industri, som dessutom till 90 96 är ett exportföretag? Hur kan det vara möjligt att vidta sådana åtgärder när SSAB-chefen Wahlström så sent som i december 1978 uttalade att Ljusne Kätting inte var något problem för SSAB utan en möjlighet? Min första fråga i interpellationen lyder: Tänker industriministern göra något för att förhindra att heleller halvstatliga företag betalar privatkapitalistiska företags felinvesteringar? Det är detta det handlar om. Bulten Kanthal har enligt vad jag förstår gjort stora felinvesteringar i Ramnäs, som inte gett den lönsamhet och goda utdelning för aktieägarna som man räknat med. Hindret är det halvstatliga Ljusne Kätting, som skapat sig ett namn på världsmarknaden, som får avsättning för sin produktion och som är självbärande. Finansfamiljen Söderberg har sålt Tibnor till SSAB. Kan den affären ha ett samband med vad som nu sker? Den frågan har ställts av flera och bör besvaras. Det finns inte några rimliga skäl till att vidta de åtgärder som utredningen föreslår. Att stötta upp en grupp aktieägare och en finansfamiljs felgrepp och misslyckanden kan väl ändock inte vara en uppgift för SSAB. Dessutom skall det ske på ett ytterst osmakligt sätt, genom att slå sönder ett unikt och framgångsrikt företag och genom att skapa svåra sociala och ekonomiska problem för människor och för en hel kommun. Försöken att ställa arbetare mot arbetare skall heller inte lyckas. Det kan inte på något sätt gagna arbetarna i Ramnäs att genomdriva de förslag som man nu lagt fram. Jag tror inte att facken och arbetarna i Ramnäs kan vara betjänta av att Ljusne Kätting skall röna det öde som SSAB nu vill åstadkomma. Till sist: i interpellationssvaret används en uppgift från den omtalade utredningen, som är missvisande och som bl.a. resulterat i att utredningen skall kompletteras. Det sägs att kapacitetsutnyttjandet hos Ljusne och Ramnäs uppgår till ca 40 96. Detta kan ju låta som ett avgörande argument för ett samgående. Vad som inte sägs är det faktum att Ljusne är unikt på så sätt att det mycket snabbt kan ställa om produktionen alltefter världsmarknadens svängningar och önskemål. Man har de senaste åren gått ner i mindre dimensioner och kortare serier när det gäller kätting. Detta förändrar naturligtvis vikten uttryckt i ton jämfört med enbart produktion av grova dimensioner och långa serier. Kapacitetsutnyttjandet ligger alltså i verkligheten mycket högre än vad utredningen och Nils Åsling angivit. Min andra fråga i interpellationen löd: Är industriministern beredd att medverka till att vid ett eventuellt samgående/samarbete mellan Ljusne Kätting och Bulten-Kanthal i Ramnäs bibehålla nuvarande produktionsvolym i Ljusne? I anslutning till denna sista fråga vill jag säga att jag i likhet med facket anser att ett samgående är helt uteslutet. Motiveringarna för detta har jag tidigare angett i mitt anförande. Jag tror att detta inte utesluter ett eventuellt samarbete exempelvis på försäljningssidan.